Herr talman! Det här betänkandet från jordbruksutskottet om vissa skogsfrågor utgör naturligtvis inget underlag för någon mer omfattande sakdebatt om skogspolitiken. Jag skall inte heller ta upp någon sådan debatt. Vi har en skogspolitisk kommitté, tillsatt av den socialdemokratiska regeringen. Den har i uppdrag att senare i år lägga fram ett förslag till den framtida skogspolitiken. Men det finns anledning att starkt kritisera den nuvarande regeringen för att man genom olika beslut gång efter annan ändrat förutsättningarna för kommitténs arbete, utan att ändra direktiven för kommittén. Det må vara en regering obetaget att göra sådana ändringar av direktiv, men man har valt en linje där man fattar beslut som starkt förändrar förutsättningen för kommittén. Det har skapat stor oklarhet när det gäller kommitténs arbete. Den moderate ordföranden har ingen avundsvärd uppgift. Man har här tidigare debatterat skogsvårdsavgiften. I kommitténs direktiv ingick att vi skulle se över skogsvårdsavgiften och se om man hittade någon annan form av finansiering. Det är också de enda tilläggsdirektiv vi har fått från regeringen, att när skogsvårdsavgiften är borta se om det finns någon annan finansiering och om kommittén finner att stödet är ett medel i skogspolitiken. Jag vill gärna upprepa det som både Åke Selberg och John Andersson tidigare varit inne på, nämligen att det märkliga har inträffat att det har använts som ett medel i skogspolitiken att man kan kritisera den socialdemokratiska regeringen och vår riksdagsgrupp för att under i stort sett hela 1980-talet ha tagit ut en skogsvårdsavgift, som i och för sig sett över ett tidsperspektiv har återgått till skogsbruket. Trots detta har man med en papegojas envishet förfäktat att skogvårdsavgiften var en skatt som gick in i statskassan. Nu har man avskaffat skogsvårdsavgiften. För protokollets skull vill jag att det blir helt klarlagt: skogsvårdsavgiftsmedlen går fortfarande in i statskassan för nästa budgetår i storleksordningen sannolikt kring 400 milj.kr., eftersom det finns en eftersläpning. Pengar finns, men regeringen har valt att stärka statskassan. Jag är naturligtvis lika förvånad som tidigare talare som har frågat: Var finns skogsägarnas kritik, och hur kan man förklara denna helomvändning? Skogsvårdsavgiften är efter det borgerliga majoritetsbeslutet i höstas en skatt som går in i Wibbles kassa. Men vi har tidigare hört från Åke Norrlands inland får bekymmer, eftersom större delen har använts för att stärka lönsamheten i det norrländska skogsbruket. Det är på samma sätt med det som debatterats tidigare här nämligen stödet till samordning vid byggande av skogsbilvägar. När denna fråga ändå penetrerades i jordbruksutskottet kanske det också gick upp för vissa borgerliga ledamöter att man därmed avskaffat möjligheten till styrning av byggandet av skogsbilvägar, bl.a. ur naturvårdssynpunkt och miljösynpunkt. Man står alltså i dag tomhänt. Det är fritt fram för skogsägarna att bygga sina skogsbilvägar utan minsta hänsyn till miljön. Det senaste exemplet på att man ändrar förutsättningarna är de signaler som kommer om att skogsvårdsorganisationen -- som är ett viktigt instrument i skogspolitiken -- skall bantas med en femtedel. Vi överraskas inte av någonting numera. Vi får väl se vad kompletteringspropositionen innebär. Regeringen måste väl visa handlingskraft och visa hur man drar ner på organisationen. Att man inte har med några bedömningar av effekten kan vi ge många exempel på från många politiska områden. Inte på något område har svenska folket sett några positiva effekter av dessa skott man riktar åt olika håll i vårt välfärdssamhälle. I kommittén har vi socialdemokrater vid ett par tillfällen övervägt om vi skall fortsätta att vara med i kommitténs arbete. Jag vet att även andra i kommittén frågar sig om det kanske vore lika bra att gå hem. Vi avvaktar om det kommer ytterligare ändringar av förutsättningarna för kommitténs arbete. Jag vill fråga om Ivar Virgin har någon som helst förståelse för att vi är kritiska. Jag skulle också vilja fråga Ivar Virgin: Finns det någonting i misstankarna om att regeringen kör vid sidan om utredningen? Det har sagts att man kör sitt race vid sidan om utredningen. Jag har ställt samma fråga till den moderate ordföranden i kommittén. Han säger att han inte känner till någonting sådant. Ivar Virgin har tillfälle att klara ut om regeringen är beredd att skjuta samma höftskott mot skogspolitiken som man gör mot andra områden i samhället. Målet är uppenbarligen klart: det ena området efter det andra skall skjutas sönder. Vad som sedan händer tror jag inte moderaterna känner någon större omsorg om. Det är moderata dogmer som styr politiken i stor utsträckning. Jag vill för min del deklarera att vi socialdemokrater ser skogen som en oerhörd tillgång för vårt land, för vår ekonomi, för vår välfärd, för vår miljö. Den kan inte utsättas för de experiment som vi ser på andra områden. Ivar Virgin är vice ordförande i jordbruksutskottet. Jag förväntar mig att han som tung regeringsrepresentant tar detta tillfälle att ge oss en principiell deklaration om hur han ser på de skogspolitiska målen och medlen. Är det meningen att alla de medel som vi ganska framgångsrikt har använt i vår skogspolitik skall mönstras ut? Det är ett besked som Ivar Virgin har tillfälle att ge nu. För övrigt yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservationen i utskottets betänkande 14.

Herr talman! I detta betänkande behandlas en del motioner på skogsområdet. Jan Fransson satte i gång en allmän skogspolitisk debatt, och jag skall väl ta upp några av hans trådar. Först och främst måste man konstatera att den skogspolitiska utredningen ursprungligen fick sina direktiv från en socialdemokratisk regering. Det är inte konstigt att en borgerlig regering genomför de förslag som de sedan länge har motionerat om. Med hänsyn till genomförandet av dessa åtgärder måste man då genomföra vissa ändringar i direktiven. Det är väl i detta fall en självklarhet. Jag skulle tro att skogsägarna är utomordentligt tacksamma över den förändring som skett. De har nog alltid betraktat denna skogsvårdsavgift som en ren skatt och det med all rätt. Att slippa en skatt måste ju för den grupp som slipper skatten upplevas som positivt. Även om det skett ett visst överuttag i förhållande till de insatser som gjorts, tror jag ändå att de upplever förändringen som det väsentliga i det här fallet. När det gäller skogsbilvägarna och miljöpåverkan vill jag samtidigt konstatera att SNF i många debattartiklar i sin tidning mycket skarpt kritiserat det statliga stödet till skogsbilvägarna. Jan Fransson tar upp svårigheten att samordna, när man överlåter åt enskilda skogsägare själva att bestämma hur skogsbilvägarna skall dras. Jag är inte det minsta orolig. Jag är övertygad om att om det är en fördel att samverka så kommer skogsägarna att göra det. Betänkandet pekar dessutom på möjligheten att via skatteavdrag stimulera till en satsning på skogsbilvägar från skogsägarnas sida. Jag är helt övertygad om att skogsstyrelsen i vissa fall kan bidra till en samordning men att den samordningen naturligt kommer som ett initiativ från skogsägare som känner behov av hjälp på det här området. Jag kan konstatera att de motioner som behandlas i betänkandet i de flesta fall avstyrks med hänvisning till den skogspolitiska utredningen, som Jan Fransson nämnde. Jag är övertygad om att den kommer att ge en allsidig belysning av skogsfrågorna, och jag hyser inte alls den pessimism i fråga om utredningens resultat som jag tyckte litet genomsyrade Jan Franssons framställning. Utredningen skall presentera sina resultat inom ungefär tre månader, så det är ju en relativt kort tid kvar. Jag hoppas och tror att utredningen kommer att föreslå en radikal förenkling av nuvarande skogsvårdslagstiftning. Jag menar att det finns all anledning att hälsa en sådan förenkling med tillfredsställelse. Det finns många exempel på att den nuvarande skogsvårdslagen faktiskt inte fungerar så väl som Jan Fransson försökte göra gällande. I fortsättningen tycker jag i princip att de krav som skall ställas på skogsägaren skall gälla skyldigheten att återplantera. Att befria skogsbruket från detaljregler och byråkrati kommer enligt min mening att gynna nya, alternativa skogsbruksmetoder, och detta bör i sin tur medverka till en artrik och variationsrik skog. Det kommer på det sättet att vara lättare att leva upp till de krav på naturhänsyn som med rätta kan ställas på skogsägarna. Det förekommer i Socialdemokraternas motion på det här området kritik mot skogsägarna för att de inte i alla fall har levt upp till 21 § i skogsvårdslagen. Man kan ändå konstatera att det har skett en utomordentligt stark förbättring och att intresset från skogsägarnas sida ständigt ökar. Jag är på den punkten mycket optimistisk om möjligheterna att nå mycket långt inom det här området. Jag är dessutom övertygad om att skogsägare som tilldelas ett större eget ansvar också kommer att förvalta skogstillgångarna på bästa sätt och med stort hänsynstagande till naturvården. Den socialdemokratiska tanken i reservationen, att man skall säkerställa mark för naturvårdsändamål med hjälp av kollektiv ägarfinansiering, finner jag stötande. Behöver vissa biotoper ett så starkt skydd att det är aktuellt att bilda naturreservat måste vanliga regler gälla. Staten får då gå in med budgetmedel och lösa in marken. Jag är helt säker på att ett biotopskydd ofta kan åstadkommas med relativt små förändringar i brukningsmetoder och att en rättvis ersättning till skogsägarnas insatser kommer att skapa ett gott klimat för samarbete. Även sådana ersättningar bör finansieras över budgeten. När det gäller den särskilda meningsyttringen om införande av främmande trädslag kan jag mycket väl tänka mig att man genomför en miljökonsekvensanalys för att bedöma om en främmande trädart skall införas. Miljöskyddskommittén arbetar i den riktningen, och jag är övertygad om att förslag med den inriktningen kommer att läggas fram. De krav som ställs på en sådan miljökonsekvensanalys måste vara rimliga. Vi har ändå hundraåriga omloppstider när det gäller träd, och kraven måste sättas så att man tillåts starta en odling och under perioden successivt kan bli säkrare och säkrare på att det är en riktig åtgärd. Jan Fransson hade ett par åsikter om skogen som tillgång för vår välfärd, och jag håller fullständigt med honom om detta. Jag skulle vilja säga att skogen är en av våra absolut värdefullaste tillgångar. För att säkra den tillgången menar jag att det är av utomordentlig vikt att vi slår vakt om äganderätten i fråga om våra svenska skogstillgångar. Enligt min mening är den socialdemokratiska reservationen ett uttryck för att man inte respekterar den äganderätten. Herr talman!

Herr talman! Jag begärde inte av Ivar Virgin att han skulle göra någon större genomgång. Han började så smått med det. Vad jag var intresserad av var den mer principiella inriktningen och på vilken grund en framtida skogspolitik skall vila. Jag frågade vilka medel i vår nuvarande skogspolitik Ivar Virgin vill mönstra ut och om grunden skall vara ägandemakt och marknad. I så fall skulle det naturligtvis vara intressant att höra var Virgin hämtar sina föregångsexempel, om de finns någonstans ute i världen. Hur ser Ivar Virgin rent allmänt på Sveriges sätt att sköta sin naturresurs skogen? Det var kanske mer av det resonemanget och de synpunkterna i klartext jag önskade från Virgin.

Herr talman! Jan Fransson säger att Sverige är ett föregångsland, och jag tror att han har rätt. Men jag skulle vilja analysera den bilden och säga att det bl.a. beror på att vi har självägande skogsägare, som har skött skogen i stort sett efter eget huvud. Jag tror faktiskt att vår skogsvårdslagstiftning delvis har hindrat dem i ett rimligt miljöansvar. De debatter vi har haft om bl.a. fjällnära skogar har ofta gällt skogar som har varit statligt ägda. All erfarenhet talar för att ett spritt enskilt ägande, som uppmuntras av statsmakterna på olika sätt, är den väg som är den bästa i sammanhanget. Allt statligt ägande, all socialism i alla dess former, är ett hot mot naturresursen skog. Här har vi möjligen helt olika meningar, men min absolut bestämda mening är att äganderätten till skogen är själva hjärtpunkten i ett artbevarande och ett skogsbevarande på hög nivå.
Herr talman! Ivar Virgin försöker glida undan huvudfrågan, som inte handlar om privat ägande eller inte -- ingen ifrågasätter privat skogsägande. Vad debatten handlar om är om vården av vår viktigaste naturresurs är en hela folkets angelägenhet, eller om det är en angelägenhet enbart för dem som äger makt genom ägande. Jag har efterlyst var Ivar Virgin står, och jag fick ett svar i hans senaste replik. Han menar att utgångspunkten när vi utformar vår skogspolitik är ägandemakt och marknad, och all möjlig demokratisk kontroll och inflytande från svenska folket över den naturresursen betraktar han som socialism. Jag tackar Ivar Virgin för att han ändå till slut blev tydlig på den här punkten, då det kan ge viss ledning i det fortsatta skogspolitiska arbetet i kommittén.

Herr talman! Vi socialdemokrater har i en reservation till finansutskottets betänkande nr 14 framhållit att vi vill att kontrollen skall förbättras när det gäller premieobligationshandeln. Det här är en fråga som finansutskottet har behandlat under en följd av år. Under förra riksmötet konstaterades att riksgäldskontoret sedan en tid tillbaka har hållit på med en översyn av bl.a. förutsättningarna för en registrering av kommande premielån. Men ännu har ingenting hänt, och vi anser därför att tiden nu är mogen för riksgäldskontoret att verkligen se till att komma till rätta med detta problem. Det är viktigt med en sådan här registrering, så att möjligheterna förbättras att kontrollera förmögenhetsbeskattning och förmögenhetsberoende avgifter och bidrag. Som har framhållits i en motion som utgör underlag för detta ärende, har en omfattande spekulation med betydande skatteundandragande kunnat ske genom denna obligationshandel.

Det skulle därmed leda till att spararna inte behöver åsamkas förluster till följd av att de glömmer bort att lösa in vinster. Varje år preskriberas oinlösta premieobligationer och premievinster för ca 30 Vår uppfattning är att något nu snabbt måste ske för att man skall komma till rätta med detta problem, och därför har vi avgett denna reservation, som innebär att regeringen ger riksgäldskontoret i uppdrag att skyndsamt lägga fram ett förslag i frågan. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till denna vår reservation.
Herr talman! Reglering, registrering och kontroll har alltid varit kännetecknande för socialdemokratisk politik. Tanken att det skall kunna förekomma en av staten oreglerad handel med premieobligationer tycks vara helt otänkbar för socialdemokratin. I reservationen tar man upp problemet med de oinlösta obligationerna som preskriberas. Det ger en vänligare framtoning än den ursprungliga motionen av Bengt Silfverstrand, som mest oroar sig för skattesmitning och spekulation. Genom ett framtida kontobaserat premielånesystem kommer motionärernas krav att bli tillgodosett. Ungefär samtidigt kommer det fiskala behovet av kontroll att upphöra, eftersom förmögenhetsskatten slopas från och med år 1994. Vinsterna är ju redan skattefria. Något behov av skärpt kontroll finns därför inte. Därmed fordras inte heller något uppdrag till riksgäldskontoret. Det arbetet pågår redan. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till utskottes hemställan och avslag på reservationen.

Herr talman! Det var ganska intressant att få höra att reglering och kontroll är kännetecknande för Socialdemokraterna. Det skulle betyda att skatteundandragande och möjligheter att komma undan skatt och få en orättvis beskattning enligt det beslut vi har fattat är något som kännetecknar Det finns här en mycket grundläggande skillnad. Vi har en helt annan utgångspunkt än den borgerliga majoriteten när det gäller förmögenhetsskatten. Vi anser att vi skall ha en förmögenhetsskatt. Det är orimligt att helt undanta stora förmögenheter från beskattning. Människor som äger hundra miljoner och kanske ännu mer skall således inte betala förmögenhetsskatt. Samtidigt har man planer på att inte ens låta dem som har resor till arbetet, om de uppgår till 4 000 kr., dra av det. Orättvisorna och klassklyftorna växer för närvarande snabbt i det svenska samhället.
Herr talman! Det är väl riktigt som Roland Sundgren konstaterar att det är en grundläggande skillnad mellan våra uppfattningar om förmögenhetsskatten. Vår uppfattning är att det är bättre att de som har en slant på kistbotten bor i Sverige och investerar sina pengar här än att de drar till utlandet som de nu har gjort i många år. Vi tycker att det här problemet med premieobligationerna gäller en relativt obetydlig företeelse. Det är inte riktigt värt att lägga ner så mycket möda på det som Roland Sundgren tydligen vill göra.
Herr talman! Ärendet gäller den statliga rationaliseringsverksamheten och revisionen. I vår reservaion har vi invändningar på ett par punkter. Vi anser att regeringen och utskottsmajoriteten är oklara i sina direktiv om hur stabsmyndigheterna skall kunna fungera och ge stöd till regeringskansli och myndigheter. Det får förödande effekter på verksamheten om myndigheterna skall leva i ovisshet om vilka uppgifter som skall åläggas dem eller tas ifrån dem. Beskeden behöver komma så fort som möjligt i stället för att dra ut på tiden som nu sker. Det saknas således en helhetssyn på hur förvaltningens struktur bör utvecklas. Förslag har lämnats av en särskild utredare on den framtida utformningen av stabsmyndigheterna. Utredarens förslag byggde på en tydligare rollfördelning mellan myndigheterna och en separering av stödet till myndigheterna och regeringen. Remissopinionen var mycket postitiv till förslaget att frigöra revisionsverksamheten från den normerande verksamheten. Detta faktum förtigs i propositionen. Regeringen har i stället valt att i samma myndighet förena revision, ekonomiadministrativa föreskrifter och tillhandahållande av redovisningssystem. Därutöver skall en rad frågor återigen utredas. Överblicken saknas. Det är angeläget att det förändringsarbete som har inletts de senaste åren fortsätter. Det är därför beklagligt att regeringen visar en sådan tveksamhet och väljer att skjuta på ställningstagandet och hänvisar till ytterligare utredningar. I stället finns det mycket som talar för att utredningens förslag om att skilja revisionsverksamhet från den normerande verksamheten är den långsiktigt riktiga. Vid en sådan renodling är det ännu viktigare med en stabsmyndighet som kan serva regeringen. Det är därför av vikt att statskontoret ges praktiska möjligheter att bli den stab till regeringskansliet som behövs vid genomförandet av de nya styrformerna. Om utredningens förslag hade genomförts hade det lett till besparingar i storleksordningen 50 milj.kr. Regeringens ställningstagande leder tvärtom till en ökning av de samlade resurserna för RRV, statskontoret och anslaget för utvecklingsarbete. Vi reservanter föreslår att regeringen bör komma med ett nytt förslag till hur organisationen för statlig revision och tillhandahållande av redovisningssystem och ekonomiadministrativa föreskrifter skall utformas. Med detta ber jag att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen, mom. 1.
Herr talman! Den stora och komplicerade organisation som staten utgör kommer alltid att vara föremål för organisationsförändringar. Uppgifter tillkommer och uppgifter försvinner. Kravet på verksamheten förändras över tiden. Det är naturligt att en nytillträdd regering inte omedelbart lägger fram förslag om en komplett och färdig organisation utan att vissa frågor blir föremål för ytterligare överväganden. För riksrevisionsverket sker vissa förändringar redan nu den 1 juli. Ytterligare förändringar kan komma att aktualiseras senare. Men det är rimligt att man först får bättre erfarenhet av den nu pågående organisationsförändringen.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
Herr talman! Det är riktigt som Tom Heyman säger att vi har en ny regering och att det tar tid innan man vet hur man skall hantera olika frågor. Men Moderaterna har faktiskt varit mycket bestämda tidigare. De har exempelvis kritiserat att riksrevisionsverket inte har varit oberoende av regeringen. Därför kan man förvåna sig över att de drar på det här och i stället lägger ihop revision med de andra delarna. Moderaterna har, som sagt, varit betydligt mera kritiska tidigare och bl.a. i motion 1990/91, av Lars Den sades vara helt överlägsen, eftersom denna verksamhet var helt fristående från regeringen. I dagens betänkande står att man får se vilka förändringar som inträder och att man då kanske kan tänka sig att skilja på det här.

Herr talman! Jag skall koncentrera mig på några av punkterna i betänkandet. Jag vill börja med att ta upp den tråd som Anders Nilsson tidigare tog upp, nämligen den som gäller anslagen till de fria teater-, dans och musikgrupperna. Vi vill belysa det i förhållande till det anslag som gäller Operan, I såväl propositionen som i betänkandet konstateras att kostnaderna för teaterverksamhet har stigit snabbare under perioden 1975--1990 än kostnaderna i samhället i övrigt. Jag och Vänsterpartiet anser att detta är ett riktigt konstaterande. Vi har inget att invända mot det, tvärtom. Det är dess värre fullt riktigt. Här föreligger det inga som helst politiska skiljaktligheter. Men det gör det så snart det handlar om att dra konsekvenserna av det här konstaterandet. Vi i Vänsterpartiet har ingenting emot och ingenting att invända mot att såväl Riksteatern som Operan och Dramaten får betydande anslagsökningar. Vi tycker att de är viktiga institutioner som spelar en avgörande och framskjuten roll i det svenska kulturlivet. Deras uppgift är i många avseenden annorlunda än andra institutioners. Det vi reagerar emot är att samma resonemang och omsorg om verksamheternas ekonomi och framtid inte också gäller de fria teater-, dans och musikgrupperna. Kostnaderna för verksamheten har även för dem stigit snabbare under den senaste perioden än kostnaderna i samhället i övrigt. Riksteatern att få en femtioprocentig ökning av sitt anslag. Bidraget till Operan blir 17 % mer än föregående år och Dramatens anslagsökning är 16 %. Med tanke på det statsfinansiella läge som annars så gärna hänvisas till, tycker vi att det inte är så dåligt. Vi i Vänsterpartiet har dristat oss till att föreslå, att en liten del av den ökning av anslaget som är tänkt att gå till Operans resultatutjämningsfond skall, i stället för att skapas i ett slag, byggas upp under en treårsperiod. Vi föreslår att några få procent av denna relativt stora anslagsökning i stället skall gå till de fria grupperna. Som tidigare har sagts, står de fria grupperna för huvudparten av teaterutbudet, framför allt för barn och ungdom. Utan överdrift, herr talman, går det att påstå att de fria grupperna gör ett viktigt arbete för att skola in morgondagens Opera och Dramatenpublik. De fria grupperna gör ett ovärderligt arbete med den uppsökande verksamheten och har förmågan att nå ut till grupper som annars skulle stå helt utanför teateroch musikutbudet. Jag påstår att de bygger för morgondagen. Hitintills har anslagsnivån för de fria grupperna varit låg. Men de har på något förunderligt sätt ändå kunnat hålla verksamheten i gång. Kommunernas beställningar har varit betydelsefulla i det här sammanhanget. Men nu vet vi hur det ser ut ute i landet. En gigantisk kulturnedrustning är på gång. Det saknas pengar, och det första som får stryka på foten är det kulturella utbudet. Kommunerna lägger ned bibliotek och drar in sina anslag till olika kulturverksamheter. Några pengar till arrangemang och köp av de fria gruppernas föreställningar finns inte längre. Herr talman! Som jag har konstaterat tidigare har de fria grupperna drabbats av de nämnda kostnadsökningarna, både när det gäller produktion och turnéer. Där står vi nu. Vi i Vänsterpartiet anser att de fria grupperna, såväl som Operan, Dramaten och Riksteatern, spelar en viktig roll i kulturlivet -- om än på olika sätt, för olika målgrupper och på olika nivåer. milj.kr. i anslagsökningar. De 2 milj.kr. i ökningar skall fördelas på 50 teatergrupper och 15 dansgrupper. Vi i Vänsterpartiet anser att det inte är tillräckligt. Därför har vi föreslagit att resultatutjämningsfonden till Operan i stället skall byggas upp successivt under en treårsperiod. På så sätt får vi loss några miljoner, och 7 miljoner skall då tillföras de fria grupperna för att kompensera dem för deras kostnadsökningar. Vi tycker att det här sättet att resonera, och som borde ha framkommit i propositionen och i utskottets betänkande, är riktigt. Kostnaderna för teaterverksamheten har stigit snabbare än kostnaderna i samhället för övrigt. Men vi vill vara konsekventa, och vi vill värna om såväl Dramaten, Operan och Riksteatern som de fria grupperna. Jag vill med detta yrka bifall till Vänsterpartiets meningsyttringar vad avser mom. 3, 11 och 13 som berör dessa frågor. Jag vill säga några ord om det framtida statliga stödet till utvecklingsarbete för amatörmusik, folkdans och folkmusik. År 1990 var ett Folkmusik och dansår. En liten efterklang av det fick vi ta del av i riksdagen i samband med riksmötets öppnande. Vi i Vänsterpartiet anser att erfarenheterna från Folkmusik och dansåret 1990 var mycket positiva och att det är viktigt att de följs upp. Utvärderingen av kampanjåret visar att verksamheten var framgångsrik men att genren är beroende av särskilda stödinsatser. I en flerpartimotion, undertecknad av folkpartister, centerpartister, kds:are och vänsterpartister, yrkas det att regeringen skall återkomma till riksdagen med förslag om stöd till utvecklingsarbete för förnyelse, experiment, dokumentation och pedagogisk utveckling bland barn och ungdom när det gäller amatörmusik, folkdans och folkmusik. Jag har sagt det förr i kammaren, och jag upprepar det gärna: Amatörmusiken, folkmusiken och folkdansen är viktiga och omistliga delar av det svenska kulturarvet. I den föränderliga värld som vi lever i är det viktigare än någonsin med människors egna aktiva deltagande i kultur och konstprocesser och att de möjligheterna utvecklas. Det är först när människor är trygga i sitt eget kulturarv som de kan vara med och utveckla och förnya konsten och kulturen, kan ta del av andra människors kulturarv och kan skapa konstruktiva och spännande synteser. I den processen är amatörmusiken, folkdansen och folkmusiken basen. Vi menar att de erfarenheter som gjordes 1990 inte får gå upp i rök, och vi anser att riksdagen har ett ansvar att de tas till vara. Med detta vill jag yrka bifall till Vänsterpartiets meningsyttring vid mom. 6. Slutligen några ord om regionala och lokala musikinstitutioner. Då är det särskilt Helsingborgs symfoniorkester jag tänker på. Helsingborgs symfoniorkester ''försvinner'' i betänkandet. Det förs ett resonemang om grundbelopp osv. Jag tycker att det är litet synd. Men jag skall inte orda så mycket om just den orkestern...
Herr talman! Jag vill påpeka att kulturutskottets ärende flyttades från torsdagen till onsdagen. Jag medger att jag kan ha brustit i förberedelserna, men jag har inte haft den tid som är bruklig och som jag hade räknat med. Jag beklagar tidsutdräkten, men jag hoppas att kammarens ledamöter har överseende med detta. Jag har bara några rader kvar. Jag vill yrka bifall till meningsyttringen angående Helsingborgs symfoniorkester. Jag kan stanna där. Jag kan påpeka att i nästa ärende kommer jag inte att tala i mina tio aviserade minuter. Det kan möjligen kompensera detta.

Herr talman! Värderade kolleger i utskottet! Vi skall behandla den stora tunga frågan om hur vi från riksdagens sida skall stödja det som i svenskt kulturliv är litet av hjärtat, nämligen de stora institutionerna Operan, Dramaten och Riksteatern, det regionala musiklivet och teaterlivet, och all den fina kreativitet och verksamhet som finns ute i lokalt kulturliv. Jag vill påminna om, som jag också gjorde i den allmänpolitiska debatten, att det gjorts en märklig beskrivning av alla olyckor som skulle inträffa när det blev en borgerlig majoritet. Den stora kulturskymningen skulle sänkas över landet. Elisabeth Persson uttalade faktiskt en sådan formulering nyss. Men jag förstår inte vad hon bygger den på. Men vad som har hänt är, att i den del av propositionen som vi behandlar i kammaren i kväll är det fråga om att plussa på. Det är fråga om att ytterligare öka samhällets, i det här fallet riksdagens, satsning på kulturliv. Det är betydande belopp. Riksteatern får plus 29 milj.kr. Operan får plus 38 milj.kr. Dramaten får plus 20 milj.kr. På den regionala sidan lägger vi på ytterligare 39 Jag kan naturligtvis som moderat företrädare säga att man skall balansera kostnaderna med de skatteeffekter de får. Men vi har med stor glädje och entusiasm accepterat propositionens mycket klara kulturprofil. Till dem som har varnat, och även till Elisabeth Persson, att kulturskymningen sänker sig över landet, menar jag att det inte är ett sakligt påstående som hör hemma i den här debatten. Satsningen på Riksteatern, Operan och Dramaten är viktig. Men i utskottets skrivningar framgår också att det är viktigt att basen i svenskt kulturliv på det här området ligger ute i regionerna -- i första hand länen -- och lokalt i kommunerna. Alla som är här och lyssnar vet precis vilken typ av institutioner och verksamheter det är fråga om. I ett annat beslut från kulturutskottets sida, som har behandlats här i kammaren, har vi tagit upp frågan om synen på kulturadministrationen framöver. Jag vill här nu till protokollet notera att en av effekterna av den översynen rimligen bör bli att kostnaderna för en del av den rätt tungrodda och väldigt dyra kulturadministrationen på central nivå kan användas ute i kulturlivet, i första hand på regional och lokal nivå. I alla fall är det min och mitt partis alldeles bestämda uppfattning att det skall bli en följd av den utredning som sätts i gång. Herr talman! Med de här markeringarna, alltså en satsning på Riksteatern, Operan och Dramaten, med mycket positiva ekonomiska anslag, en fortsatt satsning på regionalt och lokalt kulturliv, i första hand med den litet märkliga teknik vi använder här som kallas för grundbelopp, och med en förhoppning att den administrativa utredningen verkligen ger effekter på svenskt kulturliv på det viset att mer pengar går till kulturen och mindre till administrationen, yrkar jag på alla punkter bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Kulturskymning -- jag känner inte igen det ordet. Jag vet inte var det härrör ifrån, men det kanske Göran Åstrand kan tala om. Jag vill dra den parallellen att när vi stundom kritiserar regeringen för att den inte hinner göra så mycket som de borgerliga partierna lovade i valet, brukar regeringens företrädare säga: Det kan ni väl förstå att vi inte har hunnit med det på några månader. Då kan det väl vara rimligt att föra samma resonemang nu från regeringspartiernas sida, att ni inte har hunnit med hela kulturskymningen ännu. Nog är det en viss skillnad här. Den satsning som görs i år ligger på 35 miljoner. Under våra tre senaste regeringsår var det en höjning med 125 miljoner om året plus satsningen på Göteborgs musikteater. Men det kan ju tänkas att den här ändå förhållandevis hyfsade kulturbudgeten kan bero på att moderaterna har fått ge vika på en massa punkter. Jag vill minnas att förra året sade Lars Ahlmark i debatten om samma ärende som nu att marknadsföringen av teater och musiklivet sköts bäst av institutionerna själva. Några statliga bidrag till Skådebanan borde därför inte utgå. Men pengar till detta finns med i årets budget. Rikskonserters fonogramproduktion. Det yrkandet har de gått ifrån. Moderaterna prutade faktiskt på Riksteatern vid riksdagsbehandlingen, jämfört med både det förslag som mittenpartierna hade lagt och det förslag som vi lade fram. Nu talar Göran Åstrand sig varm för ett högre anslag till Riksteatern. Det är verkligen en sinnesförändring! Sedan skall ju vår politik ses i samband med den politik vi för ute i kommunerna. Det har ju tyvärr blivit så att alltför många kommuner är moderatstyrda, och det innebär att det är särskilt väsentligt att statens stöd hålls uppe på en mycket hög nivå, för att ge ett exempel till kommunerna att följa efter.

Herr talman! När jag apostroferade Lars Ahlmark, var det inte för att det var Lars Ahlmark utan därför att han var talesman för Moderata samlingspartiet i den debatten. Jag utgick ifrån att han förde fram de synpunkter som Moderata samlingspartiet hade vid den tidpunkten. Jag har inte använt begreppet kulturskymning, men det ligger snubblandet nära, för det är väldigt lätt att göra det konstaterandet att under de tre senaste åren som Socialdemokraterna hade regeringsmakten låg ökningen på kulturområdet på 125 milj.kr. om året. Nu är det 35 miljoner. Det är en väsentlig skillnad, och jag tror nog att kulturarbetare uppfattar det. Det är också en fråga om hur människorna ute i kommunerna uppfattar vad som händer på kulturområdet, kanske inte speciellt på de tre områden som vi diskuterar nu -- teater, musik och dans -- men på andra områden, som vi får återkomma till. Dessutom vill jag göra den kommentaren att Göran Åstrand redan nu börjar att sopa alla besvärliga frågor in under utredningen som vi har beställt. När vi var med om att fatta det beslutet, var vi från vårt håll bestämda på den punkten att ett utredningsarbete inte får innebära att stödet till kulturområdet under tiden fryses inne, utan det skall fortfarande ligga på en hög och ökande nivå.
Herr talman! Göran Åstrand diskuterar som vanligt ord i stället för innehåll. När man diskuterar ord, skall man nog vara litet mån om att citera rätt. Jag sade den här gången att det är fråga om en kulturnedrustning. Jag har säkert använt ordet kulturskymning andra gånger, men nu var det kulturnedrustning. Om Göran Åstrand inte känner till vad som händer på det här området ute i kommunerna, då är det bara att beklaga. Jag har däremot också påpekat att vi ser med tillfredsställelse på anslagsökningen till såväl Riksteatern som Operan och Dramaten. Det är inte alls principerna och de bakomliggande orsakerna vi vänder oss emot. Jag var noga med att betona detta, och det är bara en liten del av anslaget som vi anser rimligen bör gå till de fria grupperna. Jag tyckte att jag motiverade det ganska noga, och jag fick också en reprimand av talmannen för att jag gjorde det för omständigt. Jag vill återigen påpeka att vi hade rätt att i dag anmäla oss för längre taletid än sex minuter, och jag beklagar att det inte gjorts. Jag måste säga att jag blev litet berörd av påpekandet att jag talat för länge. Men jag vill ändå utnyttja min rätt att replikera Göran Åstrand, och det är som sagt fråga om en kulturnedrustning. Om sedan Göran Åstrand tycker att det är en kulturskymning, må det vara hänt. Jag hävdar fortfarande att det hade varit rimligt att vara konsekvent och också sörja för de fria teater-, dans och musikgrupperna. Den rimliga anslagsökning som vi föreslagit ryms alltså mycket väl inom två tredjedelar av det som skulle gå till

Herr talman! Jag vill i anslutning till Charlotte Brantings anförande stillsamt påpeka att summan på 1,3 milj.kr. hade blivit något större om riksdagen hade följt de socialdemokratiska förslagen. Det hade varit bättre för både publiken och för dem som utövar dessa konster. Jag vill lika försynt erinra om Birgit Friggebos utsago i samband med budgetförhandlingen, att kulturområdet är så pass litet att det i ett samhällsekonomiskt perspektiv inte finns anledning att spara på det. Då kunde det ha varit möjligt att göra ytterligare en del på området.

Herr talman! I detta betänkande behandlas en medelstilldelning på nästan 800 milj.kr. Det kan vara värt att påminna om detta. Merparten av dessa kulturpengar är utskottet fullständigt enigt om. Som framgått av de inlägg som hittills har gjorts i denna debatt anser en majoritet i kulturutskottet att anslaget till Arbetets museum skall räknas upp i förhållande till regeringens förslag. Även om uppräkningen inte är av den omfattningen som vi socialdemokrater hade önskat är det i varje fall ett steg i rätt riktning. Jag vill gärna passa på att rikta ett erkännande till Kds och Centerns representanter i kulturutskottet som, till skillnad från kulturministern, sett det ansvar som staten har för verksamheten vid Arbetets museum. Förra året beställde riksdagen hos regeringen en höjning av resurserna till museet. Den nu sittande borgerliga regeringen föreslår en nedräkning av anslaget och antyder i budgeten att anslaget på sikt skall avvecklas. Det har också bekräftats här i dag av Elisabeth Fleetwood från talarstolen. Från socialdemokratisk sida anser vi att regeringens förslag är oacceptabelt. Det vore ett hårt slag inte bara mot Arbetets museum och den viktiga kulturella verksamhet som bedrivs vid museet och som just har startats. Om regeringens förslag skulle vinna kammarens gehör är det också ett slag mot uppbyggnaden av hela industrimuseiverksamheten. För att klara verksamheten vid Arbetets museum har det varit nödvändigt att göra en omfördelning inom ramen för kulturbudgeten. Det hade naturligtvis varit bra om vi hade sluppit att göra det. Men nu var läget sådant att det var nödvändigt för att nå enighet. De problem som uppstår till följd av bortfallet av medlen under anslagsposten Utvecklig av centralmuseernas verksamhet, menar utskottet får lösas i kommande budgetarbete. För min del är jag övertygad om att ansvarsmuseerna ställer upp på att det är under denna anslagspost det är bäst att göra omfördelningen om den nu måste göras. När den borgerliga regeringen säger att staten inte bör ha ett ansvar för att skildra arbetslivets historia är det enligt min mening i bästa fall en illa genomtänkt ståndpunkt och i sämsta fall en klassmässig reaktion som för det första borde var övervunnen i dag och för det andra inte hör hemma i det här ärendet. Herr talman! Det kan var på sin plats, i synnerhet efter det Elisabeth Fleetwood har sagt, att understyrka att Arbetets museum är ett museum som har till uppgift att dokumentera och levandegöra arbetet och arbetets värde. Det är inte, vilket man kan få intryck av när man hör borgerliga företrädare tala om museet, fackföreningsrörelsens museum även om fackföreningarna tillsammans med KF är ägare till och tar ansvar för fastigheten där Arbetets museum finns. I den reservation som finns till betänkandet och som Moderater, Folkpartister och Ny demokrati står för, hänvisar man bl.a. till att också den tidigare socialdemokratiska kulturministern i en debatt här i kammaren uttalat att staten inte påtagit sig ett ansvar för museets framtida finansiering. Så kan man naturligtvis läsa protokollet från förra året debatt i kammaren om man vill, men jag gör det inte. Jag vill i sammanhanget understryka att riksdagen naturligtvis har rätt att både ge synpunkter på och ändra på förslag som kommer från regeringen. Det är riksdagens uppgift. Vidare framhåller man i reservationen att Arbetets museum genom åren erhållit 45 milj.kr. i statsbidrag, vilket äger sin riktighet. Men det är också så att stiftarna har skjutit till mer kapital än vad staten har gjort. Norrköpings kommun överlät fastigheten till ett lågt pris, viket kan anses vara kommunens bidrag. Stiftarna har sammanlagt tillskjutit 53 milj.kr. för fastigheten och bidrar till kapitalkostnader med i storleksordningen 6 milj.kr. Det kan vara på sin plats, herr talman, att här göra en jämförelse med Tekniska museet, som inte heller är ett statligt museum, vilket jag vill understryka. Staten har tecknat avtal med Tekniska museet. Det är ett avtal som bygger på att staten och näringslivet samarbetar om en angelägen kulturell verksamhet. När det gäller Tekniska museet är näringslivet via en stiftelse ägare till huvudbyggnaden och upplåter den utan ersättning mot att staten svarar för drift och underhåll. Det är fullt jämförbart med Så sent som förra veckan beslutade vi här i kammaren att Tekniska museet får i fråga om personal som är anställd vid museet fatta sådana beslut som avser myndighetsutövning i den mån inte annat är föreskrivet. Detta är ett utmärkt exempel på hur verksamhet där staten samarbetar med en annan part kan utvecklas. Vi socialdemokrater tycker att samarbetet med Tekniska museet är bra och kan tjäna som modell och att detta kan vidareutvecklas till att också omfatta Arbetets museum. Därför anser vi att det är angeläget att staten har kvar sitt engagemang i Arbetets museum. I likhet med utskottets majoritet anser vi att att en dialog med företrädare för stiftelsen skall komma till stånd så att man kan diskutera på vilket sätt och i vilken omfattning staten skall vara engagerad i museet. När det gäller målsättningen med diskussionerna skiljer sig utskottsmajoritetens uppfattning, det vill jag här klart säga. Men vi socialdemokrater anser att verksamheten är så viktig och faktiskt så unik att överläggningarna med stiftarna bör gå ut på att utveckla verksamheten och inte avveckla den. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till kulturutskottets betänkande nr 23.

Herr talman! Jag blev angripen i den replik som Elisabeth Fleetwood begärde på Björn Kaalings anförande. Jag måste formellt fråga om jag har rätt att bemöta Elisabeth Fleetwood.
Elisbeth Fleetwood gick ju till angrepp i sin replik.
Herr talman! Då vill jag utnyttja tillfället till att säga vi finansierar våra förslag. Det är bara att titta i vår budget som vi lade fram i början på året. Vi har när det gäller slutsumman inga andra prioriteringar. Budgeten skiljer sig inte i några avgörande avseenden när det gäller summor från exempelvis regeringens budgetförslag. Jag vill också påpeka att när det gäller det ärende som behandlades förut hade vi verkligen gjort en finansiering. Då togs detta som intäkt för någonting helt annat. Jag tycker att resonemanget är mycket konstigt och att det inte hör hemma i behandlingen av det här ärendet. Självfallet är våra förslag finansierade även om vi inte på varje enskild punkt anger att pengarna skall tas från ett viss håll utan från kulturbudgeten över huvud taget. Jag vill här hänvisa till Vänsterpartiets budget.

Herr talman! Vi i vänsterpartiet anser att det är en viktig uppgift för riksdagen att försvara bl.a. det svenska kulturarvet, kultur för barn och ungdom och nysatsningar som t.ex. Arbetets museum. Frågan är om vi kan vara utan den typen av kulturellt försvar. När det gäller försvarsbudgeten vill jag ärligt erkänna att jag inte är förberedd att i detalj gå in och diskutera den. Men jag tar gärna en diskussion om försvaret av vår kultur och våra konstyttringar. Jag tycker att det är väl satsade pengar att se till att Arbetets museum kan fortsätta sin verksamhet när det gäller dokumentation av arbetet på det sätt som är påbörjat. Jag tycker att detta är en viktig försvarsgärning för värden som jag trodde vi var överens om var viktiga att slå vakt om.

Herr talman! Elisabeth Fleetwood sade att de museer som finns i Stockholm -- Nordiska, Historiska, osv. -- fyller de behov som Arbetets museum i dag försöker fylla. Jag anser inte att det är så. Nordiska museet tillgodoser ett etniskt behov, Historiska museet dokumenterar verksamhet fram till 1521, osv. Arbetet är ju inte bara maskiner och produkter, Elisabeth Fleetwood. Det är ju arbetare också, och det är framför allt arbetets villkor det handlar om. Industrialismens framväxt beskrivs vid Arbetets museum. Visst ligger det ett stort kulturellt värde i att kunna spegla arbetet i nutid och visa hur det har sett ut förr och att levandegöra det! Visst är det ett stort kulturellt ansvar att dokumentera och i framtiden kunna visa människor hur t.ex. jämställdheten i arbetslivet har utvecklats, hur arbetsmiljöer och arbetsorganisation har förändrats, osv. Jag förstår inte, Elisabeth Fleetwood, varför Arbetets museum inte skall ha det stöd för sin verksamhet som man behöver. Varför är det bara Arbetets museum av de museer som staten tidigare har tagit ansvar för som inte får en uppräkning av sitt anslag utan faktiskt en neddragning enligt det förslag som Elisabeth Fleetwood här försvarar?

Herr talman! Men det är ju faktiskt så, Elisabeth Fleetwood, att det går att dra paralleller med Tekniska museet. Tekniska museet är inte heller något statligt museum -- jag vill understryka det -- utan det är ett museum som staten har ett avtal med, och därigenom kan man behålla en viktig verksamhet. Har vi ett avtal med Arbetets museum, frågade Elisabeth Fleetwood. Nej, det har vi inte. Men det är ingenting som säger att vi inte kan få det. I de överläggningar som en majoritet i utskottet vill ha till stånd har man möjlighet att ta upp olika frågor som gäller Arbetets museum. Det är också möjligt, har jag fått klart för mig, för staten att, precis som när det gäller Tekniska museet, utse en statlig representant i Arbetets museums stiftelses styrelse. Det är ingenting som man motsätter sig från Arbetets museums sida. Tvärtom -- det skulle man välkomna. Man skulle alltså ha möjlighet att få i stort sett samma konstruktion vid Arbetets museum som man har vid Tekniska museet.

Herr talman! Sedan 1983 har Stiftelsen Arbetets museum aktivt verkat inom sitt område, arbetets historia och samtida arbetsliv. Stiftelsen har bedrivit insamlings-, publikations-, konferens och seminarieverksamhet, producerat utställningar samt lämnat service och rådgivning i arbetshistoriska frågor till organisationer, studiecirklar, lokala intressegrupper m.fl. samtidigt som museilokalerna iordningställts. Dessa ligger i den åttakantiga byggnaden Strykjärnet mitt i Staten har sedan budgetåret 1984 92 till ca 45 milj.kr. Stiftelsens huvudmän har endast lämnat mindre driftbidrag men stått för museifastighetens kapitalkostnad. Under 1992 beräknas kapitalkostnaden till ca 6 milj.kr. Vid riksdagens behandling av denna fråga förra året uttalades att regeringen vid kommande budgetprövning borde beakta behovet av ökade resurser till Arbetets museum på grund av ökade driftkostnader efter museets invigning, som ägde rum i december 1991. Ett av de nuvarande regeringspartierna stod bakom detta beslut. Detta riksdagsuttalande har regeringen inte tagit hänsyn till i budgetpropositionen. I stället föreslås en minskning av det statliga stödet med 2 milj.kr. Neddragningen motiveras med att staten inte har åtagit sig ett permanent ansvar för museets drift. Regeringen anser enligt propositionen att ett betydande kontinuerligt statligt driftstöd bara är naturligt i fall där verksamheten avser statlig egendom eller bedrivs under statlig insyn. Denna skrivning i propositionen kan uppfattas som om stiftelsen motsatte sig statlig insyn. Så är emellertid inte fallet. I själva verket är det tvärtom. Herr talman! All verksamhet är beroende av rimliga planeringsförutsättningar. Att ena året få ökat stöd kopplat till ett uttalande som inger stiftelsen förhoppningar om ytterligare ökningar för att året därpå få ett kraftigt minskat stöd skapar stora problem för verksamheten. Det är angeläget att staten inte ensidigt drar ned resurserna till Arbetets museum med drastiska konsekvenser för verksamheten. Staten måste föra en dialog med huvudmännen om den framtida verksamheten och ansvarsfrågorna. Att samförståndsvägen försöka hitta en långsiktigt bra lösning är angeläget. Det är rimligt att överväga en modell för Arbetets museum liknande den som utformats för Tekniska museet. En annan möjlig lösning kan vara samarbete med något annat museum. Under alla förhållanden måste stiftelsen få rimlig tid för anpassning till förändrade ekonomiska villkor. Lokalt och regionalt stöd eller sponsorpengar kommer inte av sig självt. Det krävs tid och energi för att få fram de medel som behövs för en utveckling av verksamheten vid Arbetets museum. I avvaktan på ett utfall av en nödvändig dialog bör museet tillförsäkras motsvarande resurser som man har under innevarande budgetår, alltså en liten uppräkning från nuvarande 8 454 000 kr.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

Herr talman! Arbetets museum i Norrköping invigdes den 14 december 1991 efter ett mer än tioårigt planeringsarbete. De första tre veckorna besöktes museet av mer än 15 000 människor. Intresset har fortsatt att vara lika stort. Det är naturligtvis mycket glädjande; kanske beror det på att arbetets museum är ett annorlunda museum, både genom sin placering och genom sin inriktning. Det ligger där i Norrköping, mitt i strömmen som rinner genom staden. Det är i det märkliga åttkantiga huset med namnet Strykjärnet som arbetets museum ligger. Utmed Motala ström ser man raden av textilfabriker som påminner om Norrköpings ledande ställning som Sveriges textilstad under 1800-talet. Det är industrialismens genombrott i vårt land som illustreras i kvarter efter kvarter längs strömmen. Men pulsen har stannat, maskinerna är borta och arbetarna har gått hem. Kvar står fabrikerna som märkliga fornlämningar från den tid som flytt.

Nordiska museet i avsikten att stärka samarbetet till gagn för arbetets och arbetslivets historia i Sverige. Ett sådant samarbete förekommer också med andra vetenskapliga institutioner byggd på museets särskilda inriktning och kompetens. Under senare tid har museet förstärkt forskningsresurserna. En adjungerad professor i ekonomisk historia är numera knuten som forskningsledare till museet. Uppgiften är att bedriva egen forskning, men också att fungera som handledare för doktorandutbildning. Ett forskningsprogram för 1990-talet -- det mångkulturella arbetet -- har arbetats fram och kommer att ligga till grund för verksamheten under Herr talman! Vi är många som har arbetat för att det här museet skulle komma till stånd. Nu finns det där. Vi är självklart mycket glada åt att utskottsmajoriteten ställer upp bakom museet och dess unika verksamhetsinriktning. Vi kan också glädja oss åt en stark uppslutning lokalt för museet, både i Norrköping och i Östergötland, över partigränserna. Jag utgår nu från att riksdagen även i fortsättningen kommer att ta ansvar för Arbetets museums fortsatta verksamhet.

Herr talman! Den 4 februari anmälde regeringen genom statsrådsberedningen att det under april månad kommer att lämnas en proposition om filmpolitiken. Nu är vi i slutet av april och någon sådan proposition har vi inte sett. Förutsättningen för att en sådan proposition skall kunna lämnas är rimligen förhandlingar med branschen. Några sådana har såvitt jag vet inte förekommit. Den enda fråga som jag tänker ställa till utskottets talesman, Hugo Hegeland, är därför: Kommer regeringen, som ni skriver i majoritetsskrivningen, att senare i vår -- man kan ju sträcka ut våren till midsommar -- lämna någon proposition med förslag till filmpolitik, eller kommer den senare? Jag tror att hela branschen väntar på ett besked på den punkten. Det är min enda fråga till Hugo Utöver detta vill jag göra några kommentarer. Den första handlar om att jag tror att det är väldigt väsentligt att vi ser som en uppgift att stimulera och stödja filmskapandet. Det är självklart att vi alltid kommer att ha behov av importerade filmer och TV-serier, men dessa kan ju aldrig beskriva vår egen historia, vår egen samtid och få samma betydelse som de har för att bearbeta traditioner, framtidsdrömmar och samhällsproblem. Utifrån detta har vi från socialdemokratiskt håll sagt att filmpolitiken har en dubbel uppgift; den skall dels stödja den konstnärligt avancerade filmen, men den skall också bidra till att skapa ett svenskt kvalitetsutbud också i populära genrer, t.ex. triller och komedi. Vi har sagt att för att vi skall kunna hålla uppe kvaliteten i svensk film måste vi också ha en viss kvantitet. Vi har satt upp ett ganska ambitiöst mål. I dag har vi en produktion på 10--12 filmer. Vi säger att ett rimligt produktionsmål för spelfilmer är 15--20 filmer per år, varav 3--4 skall vara barnfilmer och 3--4 dokumentärfilmer. Det hade varit klädsamt om också Hugo Hegeland hade ställt sig bakom detta. Folkpartiet uttalade i valrörelsen ett mycket starkt stöd för filmbranschen. Om jag inte minns fel var den nuvarande socialministern, som dessutom är ordförande i Folkpartiet, ute i valrörelsen och sade att man såg mycket allvarligt på detta. Man kan alltså förvänta sig ett mycket kraftigt stöd. Jag förutsätter att det visar sig i den proposition som alltså skall läggas före vårens slut. Men jag har inte så stora förhoppningar när jag hör regeringens företrädare i debatten säga att en reformtrakt på 35 milj.kr. om året är bra, jämfört med den socialdemokratiska reformtrakten på 125 milj.kr. Den andra frågan som betänkandet behandlar när det gäller massmedieområdet handlar om utgivningsstödet. Det handlar om Bok för alla. Jag vill understryka att utskottet var enigt när man sade att man anser att regeringen bör bemyndigas att för tiden t.o.m. januari månad i år sluta avtal med ny huvudman om överförande av rättighet och förpliktelse enligt det nuvarande avtalet med litteraturfrämjandet. Vidare bör regeringen bemyndigas att för tiden därefter, t.o.m. januari månad 1993, avtala om en verksamhet med i huvudsak samma inriktning som gäller i ovan nämnda avtal med litteraturfrämjandet. Här uttalar alltså riksdagen en bestämd vilja som jag hoppas att regeringen har möjlighet att utan alltför stora komplikationer effektuera. Men från oppositionen säger vi därutöver att vi vill stödja invandrar och minoritetslitteratur med ytterligare 1 milj.kr., liksom barn och ungdomslitteraturen med samma belopp. Det hade varit trevligt för kulturministern, som också är invandrarminister, att kunna vara med om en ytterligare uppräkning av detta. Jag har förstått att hon inte är det, eftersom regeringspartiernas företrädare i utskottet inte har velat prioritera invandrarlitteraturen så högt. Slutligen kan man som sammanfattning säga att man hör husbondens röst hela tiden. På varje punkt där oppositionen efterlyser initiativ säger utskottsmajoriteten: Man skall inte föregripa regeringens beredningsarbete -- produktionsmålet kommer att prövas i den aviserade filmpropositionen -- frågan om stöd till mediaverkstäder kommer att behandlas i den kommande filmpropositionen. Har ni ingen egen vilja? Förlåt, det blev en andra fråga.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till kulturutskottets betänkande 26 på alla punkter och avslag på samtliga reservationer, eftersom det inte tillförts något nytt under debatten. Sedan ställde faktiskt Åke Gustavsson en fråga till mig. Den inleddes med att den 4 februari aviserade regeringen en proposition om filmpolitiken. Han hade inte sett någonting. Den skulle komma senare i vår, och han undrar om den kommer senare. Snälla Åke Gustavsson: Våren har ännu inte kommit. I dag på morgonen när vi gick till Nationalmuseum för att höra deras beklagande över att man tar 2,5 miljoner från förnyelseanslaget som skulle gå till samtliga museer och i stället lägger dem på Arbetets museum, till vilket varken Norrköpings kommun eller landstinget eller facket i Norrköping vill ge ett enda öre, så snöade det ju! Då kunde jag inte undgå att erinra mig barnsången av Alice Tegnér: Än så är det långt till vår innan rönn i blomma står. än så är det vinter. Vänta, Åke Gustavsson till våren kommer -- då kommer givetvis svar på denna fråga.

Herr talman!Det var ett mycket intressant och uttömmande svar som herr Hegeland lämnade. Kan jag nu få svar på min fråga, nämligen kommer regeringen att lägga fram en proposition såsom den aviserat? Min indikation är nämligen att så inte kommer att ske. Jag menar att det i sak vore av värde om vi kunde få besked i kväll om att så kommer att ske. Regeringen har sagt under april månad. Även om det snöade i dag så är det faktiskt inte många dagar kvar av april månad.

Herr talman! Åke Gustavsson ställer till mig en fråga om vad regeringen skall göra. Jag sitter inte i regeringen. Jag är inte kulturminister. Varför inte fråga kulturministern i stället för att fråga mig? För än så länge är det långt till vår.

Herr talman! I ett avseende har jag en ståndpunkt gemensam med Åke Gustavsson: Jag litar fullkomligt på den regering som företräder mitt parti, liksom Åke Gustavsson litar fullkomligt på den regering som företräder hans parti. Socialdemokraterna hänvisade alltid tidigare till sin regering, till att det pågår ett arbete i regeringen, till att de har fullständigt förtroende för sin regering. På samma sätt har jag fullständigt förtroende för min regering.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att den stora frågan om relationen kyrka--stat nu kommit ett steg närmare sin lösning i och med att ERK-utredningen börjar beredas. Utskottet har genom ett tillkännagivande klart sagt ifrån att en parlamentarisk beredning skall bereda frågan, något som också krävts i en motion av Jan Så då, herr talman, till medlemskapsfrågan. Inte heller nu ser vi en lösning på problemet kring religionsfriheten och medlemskapet i svenska kyrkan. Fortfarande är det så att utlänningar som blir svenska medborgare automatiskt ansluts till svenska kyrkan om de tillhört ett evangelisklutherskt samfund, och detta sker utan att de ens blir underrättade om det. Detta upprör med rätta dem som drabbas och som tror att full religionsfrihet råder i Sverige. För 15 år sedan beslutades om en övergångsregel som skulle nödtorftigt dölja att grundlagen träddes för när. Konstitutionsutskottet har upprepade gånger uttalat kritik mot de rättsövergrepp som övergångsreglerna innebär. JO har påtalat förhållandet, men kyrkan väljer att sätta sig över kraven på att svensk grundlag skall respekteras. Folkpartiet liberalerna har varje år i den debatten, tillsammans med Vänsterpartiet, varit det enda parti som klart tagit ställning för att religionsfriheten i Sverige skall gälla alla, och att grundlagen skall respekteras. Vi tycker inte att utskottsmajoriteten varit tillräckligt tydlig i år heller. Vi har därför en reservation när det gäller motiveringen. Herr talman! Jag yrkar bifall till den.

Herr talman! Det är utmärkt att Torgny Larsson ger klart uttryck för att han delar Folkpartiet liberalernas åsikter när det gäller medlemskapsfrågan. Det är synd bara att det har tagit 15 år att komma fram till den insikten. Men jag hoppas att vi ändå tillsammans skall kunna lösa den här frågan ganska snabbt, när vi nu är överens om att detta är ett stort problem.

Herr talman! Socialutskottet har valt att behandla hela ekonomin för socialpolitiken i ett sammanhang. Vi har också valt att föra hit alla viktiga motioner som rör socialpolitiken och hälsooch sjukvården. Vi har gjort det för att riksdagen i ett sammanhang skall kunna få diskutera alternativen i svensk socialpolitik och alternativen i svensk sjukvård. Vi tror att vi på det sättet sparar tid för kammaren. I stället för att komma hit med handlingar fyra, fem eller sex gånger har vi alltså valt att koncentrera diskussionen till en dag. Den goda tanken tycker vi dock från Socialdemokraterna inte kan fullföljas fullt ut, på grund av att utskottsmajoriteten inte företräds av en talare utan av fyra olika röster. Frågan är vem Socialdemokraterna i dag skall debattera mot. Vem är det som kommer att föra hela utskottets talan? Det vet vi inte. Jag ser framför mig en ordning där vi inte får en företrädare som talar för socialutskottets gemensamma skrivningar utan att vi får fyra olika valtal. Socialdemokraterna har sagt att den uppläggningen inte kan vara rimlig. Herr talman! Jag vill börja med att hämta min utgångspunkt för dagens debatt från främst två förhållanden. Det första är att den borgerliga fyrpartiregeringen snart har suttit ett år i regeringsställning och att resultaten nu kan börja avläsas. Det andra är vad som händer ute i opinionen. Hur reagerar nu svenska folket på den social och sjukvårdspolitik som regeringen för? Jag tror att kampen om opinionen nu i stor utsträckning kommer att föras utanför den här kammaren. Jag kan redan se en klyfta mellan vardagen för människorna ute i landet och den vardag vi umgås med som sitter i riksdagen, läser regeringens propositioner och möter riksmedia, det s.k. 08-perspektivet. Det är delvis helt andra diskussioner som förs här än när jag åker ut i landet på möten och hör folks oro i vardagen. Jag ser alltså framför mig en växande klyfta mellan det som folk oroar sig för och det som vi har på vår dagordning här. Se också på hur svängningen har kommit i opinionen kring EG. Se hur vi har fått en diskussion om ett kvinnoparti. Lyssna till den diskussion som förs i kommuner och landsting med anledning av de rätt stora neddragningar som regeringen har signalerat i budgetpropositionen. Det är lätt att stå här i riksdagen och tala om att man måste göra besparingar i kommuner och landsting. Då är man långt ifrån verkligheten. Det är en helt annan sak att sitta i kommuner och landsting och förverkliga dessa nedskärningar. Det är det som nu börjar ske i kommunerna och landstingen. Det kunde socialutskottets ledamöter få känna på när vi gjorde ett besök i södra Sverige, där ansvariga landstingspolitiker, oavsett om de var borgerliga eller om de var socialdemokrater, sade: Hoppsan! Är det sådana här jättestora neddragningar vi skall göra för 1993? När vi dessutom framhöll att finansplanen pekar ut ytterligare 10--15 miljarder för 1994 och därtill ytterligare nedskärningar på 10--15 miljarder för 1995, sade man i landsting som vi besökte: Men det kan väl aldrig bli realitet! Det visar klyftan mellan de papper och de analyser som vi umgås med här och det som nu börjar växa fram ute i folkopinionen. Beror då de här förändringarna, som nu kvinnorna först möter -- när dagiset inte kan vara öppet lika länge, när det börjar bli trångt inom äldreomsorgen och mindre med jobb -- enbart på lågkonjunkturen? frågar folk på mötena. Jag svarar att det inte gör det. Det är också ett resultat av regeringens politik. Man har alldeles klart gått ut och sagt att först skall hela svenska folket få det sämre, och det ser folk nu att de börjar få. Det är en felaktig fördelningspolitik att göra neddragningar på den offentliga sektorn. Det är också ett resultat av regeringens politik. Regeringen har alldeles klart gått ut och sagt att först skall hela svenska folket få det sämre. Det ser folket nu att de börjar få, med en felaktig fördelningspolitik och neddragningar inom den offentliga sektorn. Det är alltså ett resultat av regeringens politik. Först skall det bli sämre, har man sagt. Sedan skall det bli bätre. Vi får se hur det blir med den saken. Det verkar som om SAF och ledande moderater har hoppat av från efterkrigstidens samförståndsanda och valt att alltför ensidigt följa kapitalets och marknadens väg. Vi hade en samförståndsanda som gick ut på att vi såg den samlade produktionen och välfärden tillsammans. Om vi skulle få en bra industri och bra produktion, var det viktigt att hela befolkningen lyftes till bildning och i socialt avseende. Vi såg ett samband mellan produktion och välfärd. Frågan är nu hur det kommer att bli, om man kommer att skjuta nuvarande folkstyre och demokrati åt sidan och ge marknaden det stora svängrum som man vill ha. Ekonomer i och utanför regeringskansliet vill åstadkomma skattesänkningar på 35 miljarder kronor för att vi skall få en bra inträdesbiljett till EG. Jag har sett att de proffstyckande nationalekonomerna också trycker på för att åstadkomma dessa jättestora skattesänkningar. Dessutom vill man ha en minskad offentlig välfärd. Därutöver pratar man öppet i Ekonomiska klubben i radio om att arbetslösheten skall gå upp. När nationalekonomerna får frågan vad regeringen skall göra, svarar de att regeringen skall vara oerhört ståndaktig. Den skall sitta på läktaren och se på när arbetslösheten går upp, och den skall göra dessa neddragningar. Sedan skall nämligen allt bli bättre. Det är den ekonomiska filosofi som är på väg att vinna fotfäste i svensk politik i dag. När man är ute på möten märker man att folk börjar ställa frågor och att solidariteten vaknar. Frågan är hur pass stark solidaritetstanken ute i vår befolkning är. Vill man ge upp den demokratiska verkningskraft som regering och riksdag, kommun och landsting, har i dag. Vill man ge upp den välfärdsmodell vi har? Vill man vänja sig vid en arbetslöshet på 5--10 %? Socialdemokraterna tror inte det. Vi tror i stället att den moderatledda regeringen har underskattat solidaritetstanken hos den svenska befolkningen. Tiden får väl visa vem av oss som har rätt. Jag såg också att riksbankschefen Bengt Dennis nyligen gick ut och sade att regeringens tal om EG skatter ökar osäkerheten om regeringens finanspolitik. Det innebär ett klart tecken på oro och en varning för att regeringen kanske inte klarar att hålla i finanspolitiken, från den som är ytterst ansvarig för stabiliteten på penningmarknaden. Jag tror att en fråga om trovärdighet för Carl Bildt och hans regering här kan vara under uppsegling. Herr talman! Det är nu den enda vägen och den bästa regering Sverige någonsin har haft börjar möta verkligheten. Regeringen kommer att möta verkligheten, när man går ut och säger att man skall göra stora skattesänkningar. Politikerna skall sitta på läktaren och marknaden skall fram, och så skall allt bli bättre. Kommer den teorin att hålla? Den har inga vetenskapliga grunder. Den har pajat i USA och i England. Regeringen kommer att möta verkligheten i opinionen. Kommer solidaritetstanken hos människorna att ta emot dessa orättvisor? Regeringen kommer att möta verkligheten i regeringskansliet -- kan dessa fyra partier hålla ihop och successivt forma en enhetlig regeringspolitik? Jag vill här citera Dagens Nyheter från den 10 april. Där beskrivs i en ledare alla turer inom regeringen vad gäller vårdnadsbidrag och familjepolitik. De är som bekant inte få, utan många, och de går åt olika håll och kanter. Så här skrev Dagens Nyheter: ''Ännu en gång visar det sig att hårt predikade åsikter har försetts med märkligt tunna insikter om hur saker praktiskt kan utföras. I regering räcker det inte med valtal.'' Jag tycker att det är en målande beskrivning. De borgerliga partierna har sina hjärtefrågor, men de har ännu ingen heltigenom sammanhållen politik. Se på socialpolitiken och sjukvårdspolitiken, som vi skall behandla i dag. Här gick det åt olika håll i regeringsförklaringen och åt olika håll i budgetpropositionen. De frågor man inte har varit överens om har man skickat i väg till kommissioner och utredningar. Och se på debatten i dag! Det kan inte vara en företrädare för utskottsmajoriteten, utan det skall vara fyra. Låt mig först ta upp regeringsförklaringen. Där kunde man dystert läsa Moderaternas konservativa text. De vill bort från den generella välfärdspolitiken. I regeringsförklaringen står att det skall vara en grundtrygghet. Jag har läst socialpolitik och statskunskap. Jag vet att uttrycket grundtrygghet gäller förhållandena före kriget. Generell välfärdspolitik, standardtrygghet är något helt annat, modernare. Här vill man tillbaka till den grundläggande tryggheten. Så skriver man också i texterna att den grundtryggheten betyder mest för ''de ensamma, fattiga och sjuka''. När kunde man senast i en regeringstext läsa en programförklaring där det talas om fattiga i Sverige? Detta var för mig en dyster läsning. Socialliberalerna har sin text i regeringsförklaringen. De har fina ambitioner, Bengt Westerberg och Folkpartiet, när det gäller det glömda Sverige. Det står att man skall förverkliga Handikapputredningens förslag. I kds kan man vara nöjd. Partiet har fått sina texter. Det står allmänt om rätten till liv i regeringsförklaringen. I Centern verkar man vara nöjd med löftena om att förändra familjepolitiken, likaså inom kds. Men visst ger regeringsförklaringen olika budskap -- till oss här i riksdagen, till väljarna, till de svenska medborgarna. Vad står det i budgetpropositionen i år som berör socialutskottets arbetsområde? Jag läser med stor tillfredsställelse att de gamla och sjuka skall prioriteras. Det tror jag hela socialutskottet hälsar med stor tillfredsställelse. Men sedan läser jag vidare i texten. Där står att man skall dra in 7,5 miljarder kronor från kommunerna 1993. Sedan skall man dra in i storleksordningen minst 10 miljarder åren 1994 och 1995. Vad tror ni blir över till de gamla och sjuka, om man skall brandskatta kommuner och landsting på så stora summor? Den kommunala ekonomin kommer att slås sönder och samman, man kommer icke att klara att ge allt fler äldre en anständig vård och omsorg, om det sker så stora indragningar. Vad skall vi tro? Skall vi tro på att det blir en prioritering av de äldre och sjuka? Det är ett budskap i regeringens budgetproposition. Eller skall vi tro att det blir dessa jätteneddragningar i ekonomin och därmed en försämring för de gamla och sjuka? Kanske kan någon av de fyra herrarna och damerna som skall prata i dag ge oss i Socialdemokraterna ett besked på den punkten? Andra motsättningar har regeringen skickat i väg till kommissioner och utredningar. Jag vill säga till kammaren att socialutskottet under den förra riksdagsperioden ägnade en stor del av sitt arbete till att studera alkoholpolitiken. Vi var ute hos myndigheter, och vi träffade olika företrädare och försökte fördjupa oss i alkoholpolitiken. Vi gjorde en beställning hos dåvarande regering. Vi hade arbetat fram fem--tio punkter. Utskottet kunde inte gå längre -- vi har ju inga resurser. Men regeringen har det. Vi var överens från vänster till höger om att gå till regeringen för att få tillbaka ett förslag om alkoholpolitiken. Vad fick vi? Inte har vi fått något förslag på dessa fem--tio konkreta områden. Vi har fått en kommission. I den kommissionen sitter alltifrån alkoholliberaler, som vill ha in marknaden i all alkoholpolitik och sälja vin och sprit fritt i butikerna, till dem som vill ha ännu fler restriktioner än i dag. Hela åsiktspanoramat finns med i den alkoholpolitiska kommissionen. Vad kommer det att bli för ställningstaganden om alkoholpolitiken under den här mandatperioden? Ja, vi kommer att hänvisas till kommissionen. Alla som vill väcka motioner under den här perioden om alkoholpolitiken göre sig icke besvär. De kommer att hänvisas till kommissionen. Under valrörelsen sade ni i valtal att olika saker skulle förverkligas på alkoholpolitikens område. Ni förverkligar inte något i regeringspolitiken, men ni förverkligar utredandet. Vallöftena finns nu hos alkoholkommissionen. Detsamma gäller hälso och sjukvården. Har det lagts fram någon proposition med förslag till förändringar i försäkringssystemet -- som Moderaterna vill ha, Folkpartiet också, men på ett mjukare sätt, och Centern? Nej. Motsättningarna skall redas ut i en sjukvårdskommission. Ni har, var och en på sitt sätt, talat till väljarna. Ni kom i regeringsställning, men ni kommer inte med några förslag. De har förts över till kommissionen. Det finns vidare en kommission som utreder frågan om prioriteringar. Det var något som beställdes av den förra riksdagen. Vidare finns det en utredning om socialpolitiken. Jag tror inte att vi kommer att få så mycket hårt arbete i socialutskottet under den här mandatperioden, eftersom de stora frågorna har hänvisats till kommissioner. Herr talman! Jag anser att det är regeringens skatte och ekonomiska politik som hitintills har segrat. Det är en aning dystert för oss som arbetar i socialutskottet och som skall värna de mest utsatta grupperna. Det är med hjälp av den ekonomiska politiken och skattepolitiken som regeringen skall tvinga kommunerna till neddragningar. Det har skett orättvisa omfördelningar i människors köpkraft. LO-ekonomerna har nu granskat regeringens beslut angående ekonomi och skattepolitik. Vilka har vunnit? Jo, de som har mycket kapital och höga inkomster. Vilka har förlorat? Jo, de som är arbetare och tjänstemän. Så ser det ekonomiska utfallet ut av de beslut som hitintills har fattats. Om regeringen fortsätter så här, är i förlängningen risken att vi i riksdagen får stå för socialpolitiken och agera sopkvast på det ena och andra området. Att man inom socialpolitiken och socialtjänsten kan ligga relativt lågt, beror på att alla har arbete och att det råder en generell välfärd. Men om välfärden börjar knaka i sina beståndsdelar, rasar problemen ner i socialutskottets knä. Jag hoppas att det inte skall behöva bli på det sättet. Socialdemokraterna har i tre viktiga partimotioner presenterat sitt alternativ till social och sjukvårdspolitik. Vi kommer att hålla hårt på det alternativet. Vi tror att det är riktigt. För det första anser vi inte att stora skattesänkningar kan förenas med välfärd, vård och omsorg till alla. Sverige behöver ett väl tilltaget skattetryck för att klara välfärdsmodellen. Det är vår grundinställning, och den kommer vi att hålla fast vid. Vi tror inte på finansplanens förslag till jättestora nedskärningar. För det andra anser vi inte att penningmakten och marknaden skall sköta välfärden. Vi tror att demokratin, vi som människor, rättvisan och samhällsekonomin skall göra det i stället. Jag tror på en politik med både huvud och hjärta. Men jag ser inget hjärta i penningmakten och marknaden. Däremot ser jag en chans för hjärtat i demokratin och solidariteten. Vi anser inte att dagens långtgående systemkritiker -- som talar illa om den svenska modellen och sjukvården, och anser att den är dålig och skall bytas, för dyr, som talar om kommunism, centralstyrning, och kommer med allt vad som finns av invektiv -- inte har på fötterna i sakfrågan. Vi säger till de värsta systemkritikerna: ''Upp till bevis, mina herrar och damer. Är det som ni säger?'' Vi har fullgoda fakta på fötterna. Det har gjorts internationella och nationella studier som visar att den svenska sjukvårds och socialpolitiska modellen är mycket bättre än vad systemkritikerna säger. Vi vill inte slänga ut barnet med badvattnet. Vi står fast vid demokratin och den offentliga sektorn som hörnpelare i vår välfärdsmodell. Herr talman! Om den moderatledda regeringspolitiken får fortsätta, kommer det att uppstå en ideologisk skiljelinje under den här valperioden. Alternativen i svensk politik kommer att vara marknadens väg med större orättvisor eller demokratins väg med solidaritens möjligheter. Socialdemokraterna kommer att tydligt markera solidaritetens väg, och vi kommer att skärpa debatten gentemot systemkritikerna. Herr talman! Jag vill avsluta med att ta upp ett antal sakområden och ställa frågor till utskottsmajoriteten -- om någon från regeringen hade kunnat vara här. För det första är det frågan om köpa--sälj-system, som har kommit i gång i fem landsting och i flera kommuner. Jag besökte Svenska Läkaresällskapets höstmöte. Där uppträdde Tomas Ihre, som är chefsöverläkare på Södersjukhuset. Han var orolig över den lösning som hade börjat användas, dvs. Stockholmsmodellen, utan att det fanns några indikationer om att kvaliteten skulle upprätthållas och i övrigt veta vad som gjordes. Jag träffade en av läkarna på Karolinska sjukhuset som arbetar inom onkologin, som Jerzy Einhorn väl känner till. Han berättade för mig att en dag kom ett antal byråkrater dit. En s.k. beställarchef kom i spetsen. Hon sade att herrarna och damerna som har ansvaret för sjukvården skulle krympa vårdutrymmet. Här skulle ett antal tjänstemän få plats och ''köpa--sälja''. Den här läkarens bedömning var att antalet byråkrater skulle växa i det här systemet. Det måste ju vara helt snett. Läkaresällskapets stämma att de övergripande ekonomiska styrsystemen inte kommer att kunna angripa grundorsakerna till kostnader och effektivitet inom sjukvården. Hans bedömning är att nationalekonomernas modeller inte kan greppa de krafter som driver fram ekonomin och kostnaderna. Dessa krafter är -- jag vet att Jerzy Einhorn och andra har fördjupat sig i de frågorna -- relationen patient--doktor och den medicinsk-tekniska utvecklingen. Det är dessa krafter som driver fram kostnaderna. Hälsoekonomer skall i förtroende med sjukvårdspersonalen och professionen komma åt kostnaderna. Jag är övertygad om att man med den ansatsen kan göra mycket för svensk hälso och sjukvård -- och det i takt med sjukvårdspersonalen. Tomas Ihre säger också att Stockholmspolitikerna inte har vågat ta sitt ansvar. De lägger ett köpa-- sälj-system ovanpå en helt felaktig sjukvårdsstruktur. Jag delar hans uppfattning. Jag har följt svensk sjukvård i 20 år. Här i Stockholm har man haft en oförmåga att ta hand om felaktigheter i sjukhusstrukturen. Det gör man inte nu heller. Men man låtsas klara det med hjälp av ett köpa--sälj-system. Nu har det systemet införts på andra områden också. Med tanke på den oro som nu kommer fram om människor livskvalitet osv., bör regeringen diskutera en utvärdering av köpa--sälj-system i ett antal landsting och kommuner. Regeringen bör få fram ett seriöst underlag innan man springer vidare med alla hurtiga tillrop och där konsulterna tjänar stora pengar på olika köpa--sälj-modeller. Vi borde i socialutskottet ha ett särskilt ansvar att ta till vara svenska folkets krav på kvalitet och rättvisa. Men det är dags att lugna ner sig. Det är bra med försök, och jag är en stor påhejare av försök. Men nu är dags att se vad det är fråga om, så att vi inte går fel. För det andra har vi förslagen om läkemedel. Vi skall inte fatta beslut om dem i dag. Men jag vill ändå diskutera dem, eftersom vi har arbetat mycket med frågorna i socialutskottet och socialförsäkringsutskottet. Socialutskottet och socialförsäkringsutskottet hade en gemensam hearing. Jag har upplevt ett antal hearingar. Men jag har inte upplevt någon hearing där en regeringsproposition har fått så tydligt Handikapporganisationerna hävdar att egenavgifterna och referensprissystemet är orättvisa. Svenska Läkaresällskapet och Svenska Läkarförbundet hävdar samma sak. Läkarna vill inte ha någon central lista där det åläggs dem vilka mediciner de skall skriva ut. Företrädare för industrin sade att det här är helt fel och att det är att föra in jordbruksreglering i en marknadsekonomi. De myndigheter som var representerade sade att incitamenten finns på fel ställe. Vi bör lägga handen på hjärtat och rannsaka oss. Alla som deltog från social och socialförsäkringsutskottet fick sig nog en allvarlig tankeställare: Är det verkligen rätt att genomföra det här förslaget? En proposition har trots detta lagts fram, och vi skall inom kort behandla den här i riksdagen. Socialdemokraterna har skrivit ett alternativt förslag. Jag undrar om det under denna mandatperiod finns utrymme för att ett utskott som seriöst sakgranskar en fråga -- jag vill påstå att det ligger ganska litet partipolitik i det här -- finner att det inte håller. Har regeringen då en sådan prestige att man inte skall kunna ta till sig sakargument och genomföra en förändring? Jag har en fråga till oss som är ytterst ansvariga i social och socialförsäkringsutskottet. Vad har vi för yttersta ansvar? Vad har riksdagen för yttersta integritet i sådana här sammanhang? Jag hoppas att det skall finnas en öppenhet. Det går att lägga fram ett bättre, billigare och rättvisare förslag på läkemedlens område. Som en tredje punkt vill jag ta upp Aidsdelegationen. Man har nu lagt fram ett förslag om att delegationen skall flyttas över till det nya folkhälsoinstitutet. Det skall ske från den 1 juli. Det har varit jobbigt för folkhälsoinstitutet att komma i gång. Man har fått förlängd tid, men nu skall man skynda på. När Gertrud Sigurdsen satt i regeringen gick hon till Aids-delegationen och frågade företrädarna för alla de politiska partierna i delegationen när man skulle genomföra viktigare förändringar. Aidsdelegationen har utgjort ett fint instrument. Den har självständigt och snabbt kunnat säga till regeringen vad som måste göras. Det har blivit en förändring. Man gjorde inte som Getrud Sigurdsen. Man vände sig inte till Aidsdelegationen, där man har en partiöverenskommelse om hur man skall agera. Man lade bara fram ett förslag. Reaktionen från en enig Aids-delegation är att det här inte kan vara rätt. Men nu ligger förslaget här, och vi skall troligen votera i morgon. Det finns emellertid en öppen skrivning ifrån socialutskottets sida. Jag tolkar det som att man förstår att man bör lyssna på de kritiska rösterna och inte genomföra den här förändringen. Jag hoppas att det skall finnas en möjlighet för regeringen att ta till sig det här och beakta den underliggande kritik som finns i socialutskottets skrivning. För det fjärde vill jag ta upp att ett enigt socialutskott nu vänder sig till riksdagen och säger att man skall upphäva nolldirektiven till bl.a. psykiatriutredningen. Det tycker jag är utmärkt. Jag hoppas att regeringen hörsammar det här och tar reaktionerna till sig. Det är särskilt angeläget när det gäller de psykiskt sjuka. Jag kan tillsammans med Sten Svensson i psykiatriutredningen konstatera att det rör sig om människor som är särskilt utsatta. Vi har revor i välfärden för en mycket utsatt grupp. Psykiatriutredningen gör en syneförrättning. För varje sten vi lyfter ser vi att det inte har fungerat bra. Sverige måste ordna en psykiatri för tiden efter stängningen av mentalsjukhusen. Det gemensamma ansvaret fungerar inte. Människorna far illa. 7 000 personer som finns på institutioner saknar i dag egen bostad. För det femte vill jag ta upp det uppmärksammade fallet med prioriteringar när det gäller för tidigt födda barn i Gävleborgs läns landsting. Det väckte berättigad kritik. Min fråga till utskottsmajoriteten och regeringen är: Skall det egentligen tillåtas att man gör enskilda prioriteringsordningar ute i landstingen som inte håller i sak? Det här är mycket allvarligt. Gävleborgs läns landsting är inte ensamt om detta. Jag blev uppkallad till Umeå universitet där man hade tagit fram en prioriteringsmodell som liknade hälso och sjukvården vid en lök. Längst in fanns de opererande specialiteterna. Längs ut fanns primärvård, förebyggande vård och smittskydd, och det kunde man skala bort. Jag tror inte att den typen av hemmagjorda prioriteringar håller. Vi är ganska homogena i det här landet. Skall man ge sig in på så svåra saker som att ta på sig sådana här prioriteringar bör det ske genom att vi är överens i landet. Man bör inte hitta på sådana här hemmagjorda modeller. Jag undrar hur utskottsmajoriteten och riksdagen ser på det här. Svensk sjukvård inger inte förtroende när man förfar på detta sätt. För det sjätte vill jag ta upp regeringens inställning till den s.k. alternativa medicinen. När Gertrud Sigurdsen satt i regeringen tog hon initiativet till att sätta till en kommitté. Den gjorde ett mycket fint arbete. Den har försökt att ta bort kvacksalveri och svartkonst, men att seriöst titta på s.k. alternativ medicin som håller. Det omfattande utredningsmaterialet finns nu på socialdepartementet. Frågan är vad som kommer att hända med det. Tänker regeringen göra någonting och återkomma till riksdagen? I den föregående regeringens folkhälsoproposition sades att de seriösa hälsohemmen skulle legaliseras och regleras i stadgan om enskilda vårdhem. Hälsohem som arbetar med fasta och vegetarisk kost kan vara ett bra komplement för ett antal människor. När kommer regeringen att ta upp den frågan och föra den till riksdagen? I det förslag till läkemedelslag som vi skall behandla finns inte antroposofin och verksamheten vid Vidarkliniken upptagen. Det betyder att dispensen för att hålla på med fin verksamhet -- vilket Detta finns inte med i propositionen. Har det blivit bortglömt eller avser regeringen att lägga ned verksamheten vid Vidarkliniken i Södertälje? Jag utgår ifrån att det är bortglömt. I så fall bör utskottsmajoriteten studera den socialdemokratiska motionen på denna punkt, så att vi kan hjälpa antroposoferna på Vidarkliniken att fullfölja sin verksamhet. I socialdemokratins Sverige skall det finnas plats för seriösa komplement inom alternativmedicinen. Antroposofin och terapierna vid hälsohem utgör sådana komplement. Frågan är om den borgerliga regeringen har ett snävare valfrihetsbegrepp på det här området jämfört med vad Socialdemokraterna har. Herr talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till reservationerna 1,2,3 och 4.

Herr talman! Jag skall be att få börja mitt anförande med att instämma i vad Bo Holmberg sade om debattordningen. Jag har också uttryckt en viss förvåning över att vi som är i opposition skall behöva debattera med så många företrädare för en och samma politik, vilket jag utgår ifrån att de är. Utskottsbetänkandet har en majoritetsskrivning som delas -- förmodar jag -- av samtliga talare som sedan kommer. Det skall bli intressant att se om de tycker något annat. I så fall har de åtminstone hållit tyst med det under utskottsbehandlingen. Det här är en mycket märklig debattordning. Jag kan föreställa mig att den kan passa bra i valtider på valmöten och i valdebatter, men jag har litet svårt att se att det finns någon anledning att debattera på det här viset i kammaren. Än mera anmärkningsvärt är att det inte finns någon representant från regeringen här. I den borgerliga regeringen finns två ministrar som är ansvariga för dessa frågor. Vi har en stor socialpolitisk debatt en gång om året i den här kammaren. Då är det mycket anmärkningsvärt att se att ministerstolarna står tomma. Om det är ett utslag av regeringens intresse för dessa frågor är det inget särskilt gott tecken. Jag vet dock inte hur man skulle kunna tolka det på något annat sätt. Jag vet i alla fall att en av ministrarna är uppsatt på listan för frågestunden som börjar kl. 14.30, så han är åtminstone fysiskt närvarande i staden. Men det kanske går att få en förklaring på det. Jag tycker att detta är ett mycket dåligt tecken. Jag tolkar det som ett utslag av att intresset för de socialpolitiska frågorna är litet i den sittande regeringen. Eller är det så att man inte anser sig ha några lösningar på de nu existerande problemen som är mycket stora, och att man därför inte vill vara här och debattera? Jag tycker att den verklighetsbeskrivning som man ger uttryck för i detta betänkande stämmer dåligt med den verklighet som finns utanför det här husets väggar. Jag tänker på att man i inledningen gör en beskrivning av den generella välfärdspolitiken på så sätt att man sätter likhetstecken mellan generell välfärdspolitik och valfrihetsrevolution. Det är åtminstone målet numera, att uppnå den generella välfärdspolitiken. Jag har svårt att se att det är särskilt verkningsfullt, om man ser sig omkring ute i kommuner och landsting och ser hur det ser ut i dag. Det är en total nedrustning på stora och viktiga områden inom vård och omsorg, liksom inom kultur och delvis inom utbildning -- det är också allvarligt, men det är inte dessa områden vi diskuterar i denna debatt. Vården och omsorgen är utsatta för en nedmontering, en social nedrustning som många människor i dag naturligtvis reagerar emot. De tänker nog: Var det detta de menade? Var det detta som var valfriheten? Var det så jag skulle få mer att säga till om? Var det så min personliga valfrihet skulle öka? Många människor inser i dag att den personliga friheten har reducerats till en frihet som konsument. Detta gick också igenom i regeringsdeklarationen efter valet. Jag tror inte man hade med ordet människa, däremot fanns orden företagare och konsument. Men jag anser att människan består av mer än bara den verksamhet hon sysslar med. Den mänskliga friheten är vida större och mer omfattande. Den omfattar betydligt viktigare värden än bara mitt värde som konsument. Men det är just som konsument vi människor skall uppträda inom vården och omsorgen. Det innebär för väldigt många av oss en reducering av den personliga friheten, och våra möjligheter att skapa oss ett värdigt och bra liv. Framför allt gäller detta svaga grupper i samhället, barn, gamla, människor med sociala och psykiska problem, som har svårt att göra sina röster hörda som medvetna och konsumentupplysta människor. Det är en sorglig utveckling. Den går dessutom hand i hand med en ökande arbetslöshet. Arbetslösheten är det största problemet för utvecklingen inom häslovården och det socialpolitiska området. Den största faran för hälsoläget i ett land är arbetslösheten. Det finns verkliga exempel på det. Det finns vetenskapligt beskrivet. Överallt finns dokumenterat det faktum att den största anledningen till ohälsa och social ofärd i ett land är arbetslösheten. Majoriteten i betänkandet skriver att nog är arbetslösheten ett problem, men det är Socialdemokraternas fel. Sedan säger man inget mer om det. Man skyller på den föregående, socialdemokratiska regeringen. Det kan man väl i och för sig göra, tycker jag. Det har jag också gjort och det gjorde jag under det socialdemokratiska regeringsinnehavet, och med rätta. Jag tyckte inte det fördes någon bra politik då heller, men den nya regeringen har satt sig i sinnet att föra en bättre politik. Den skulle ju se till att alla skulle få det så väldigt bra. Därför borde man kunna ha någonting mer att säga om vår tids största sociala problem och folkhälsoproblem, nämligen arbetslösheten. Men man nöjer sig med att säga att det har vi inget ansvar för, det är den föregående regeringens område. Den svenska sjukvården av i dag beskrivs i detta betänkande som centralplanering, tröghet och byråkrati. Det låter inte särskilt roligt, men hur ser det ut i dag? Är verkligen detta utmärkande för den svenska sjukvården i dag? Jag vill påstå att sedan den borgerliga regeringen kom till makten har på många håll och i många landsting i stället utbrutit rena rama Vilda Västern, både inom sjukvården och inom den sociala omsorgens sfär. Detta har skett som ett resultat av något som man kallar en valfrihetsrevolution, men som jag menar är en ren och skär privatisering och en mängd utbud där man saknar kvalitetskontroller, saknar garantier för vad man skall få. Detta har nyligen bekrivits i massmedia. Det går inte att tillbakavisa och säga att det inte är sant. Det råder en Vilda Västern-stämning inom sjukvården och den sociala omsorgen inom kommunerna. Det finns en förhärskande köp och säljmentalitet som inte sätter människors behov i centrum. Några saker är utmärkande för den borgerliga politikens syn på dessa frågor. Det är en övertro på marknadsekonomin och en privatisering till varje pris. Det är en likgiltighet och passivitet inför stora sociala problem, i första hand då den växande arbetslösheten. Det är en fientlighet mot förebyggande verksamhet och det är en individualisering av ohälsa och social ofärd. Det är en systematiskt försvagning av fackföreningsrörelsen och arbetsmiljöarbetet. Det skall vara skattesänkningar och social nedrustning på de svagas bekostnad. Det skall vara en EG anpassning på alla nivåer, även inom den offentliga sektorn. Detta uppträdande är faktiskt av ett annat slag än vad den borgerlighet uppvisade som trädde i regeringsställning på 1970-talet. Då var man angelägen om att slå vakt om den svenska modellen: en stark offentlig sektor och en politik för full sysselsättning. Nu uppträder man med en ökad reaktionär självmedvetenhet och uttrycker öppet sitt förakt för kollektiva lösningar på sociala och mänskliga problem. Den borgerliga socialpolitiken utmärks i dag av en närmast religiös övertro på marknadsekonomin. Med en marxistisk terminologi skulle man kunna tala om varufetischismens intåg på bred front inom samhällets vård och omsorgssektor. Man inför olika modeller som innebär att sjukvården delas in i köpare och säljare. Blir du sjuk är du en vårdkonsument. Sjukhuset har förvandlats till en produktionsenhet. I Stockholms län har man infört någonting som man kallar DRG-systemet: Varje behandlingsinsats och sjukdom åsätts ett pris. Din blindtarm är värd omkring 12 000 kr. -- förutsatt att den är inflammerad förstås. Din gallblåsa är värd omkring Att byta levern är väldigt dyrt. Det kostar ungefär en halv miljon kronor. Därför kan man kanske misstänka att operationer förbehålls överklassalkoholister som nyttjat dyrbara och därmed högt beskattade drycker att förstöra sina leverceller med. Nästa steg skall bli att införa DRG-systemet inom psykiatrin. Nu skall alltså själen också få sitt pris. Kanske kommer en svart själ att värderas högre än en röd? Om det vet vi ännu ingenting. Däremot kan vi lugnt förutsätta att det blir betydligt lukrativare att sysselsätta sig med att bota mänsklig olycka med piller och elström än med långvariga samtal och medkänsla. Marknadsstyrd vård och omsorg är idealisk för den som vill frikoppla ohälsan från sitt sociala och mänskliga innehåll. Det är drömmen om vårdkonsumenten som drabbas av sjukdom på grund av ett olyckligt öde och köper boten på en marknad. Den marknadsstyrda vården är också idealisk för den som vill tjäna snabba pengar på att operera fler patienter per tidsenhet, vilket naturligtvis underlättas av att metoderna för kvalitetskontroll är dåligt utvecklade. Resultatet av en slarvig operation visar sig oftast inte förrän flera år efteråt, vilket onekligen försvårar konsumentens möjligheter. Vänsterpartiets förslag i bl.a. Stockholms läns landsting om en oberoende patientombudsman har viftats bort som ett utslag av byråkratiskt planhushållningstänkande. Den marknadsstyrda vården är däremot ett väldigt dåligt instrument för den som vill styra vårdens resurser till de grupper som har de största vårdbehoven och de största svårigheterna att göra sina behov gällande. Jag tänker på barn, gamla, långvarigt pyskiskt sjuka och människor med missbruksproblem. Mot denna dogmatiska marknadsstyrning vill vi inom Vänsterpartiet ställa en planering som utgår ifrån människors behov och styrs av människors aktiva, demokratiska inflytande i former som vi hela tiden är beredda att utveckla. När vi kommer till en socialbyrå, en vårdcentral eller ett sjukhus vill vi mötas av ett leende som sammanhänger med att vi är medmänniskor, och en serviceanda som har sin grund i att personalen trivs med sitt jobb. Vi vill inte mötas av det flin som lärts in på försäljnings och managementkurser och som vi känner igen från hamburgerbarer och dammsugarförsäljare. En bra och planerad hushållning kan aldrig bli omodern. Tvärtom är den en nödvändighet om vi skall kunna hushålla med våra resurser och jobba för ett samhälle där vi värnar om allas hälsa, där alla har ett inflytande och rätt till arbete, kultur och ett rikt liv. Detta tycker jag borde vara också regeringens inställning till vård och omsorgfrågor. Jag tror inte på idén om att varumarknadens principer kan införas på mänsklig omsorg och omvårdnad. Vi är inte varor och enheter som kan flyttas hit och dit och som med olika ekonomiska modeller kan förmås att vara effektiva. Människan är inte lönsam. Det är inte vår uppgift här i världen att till vilket pris som helst och i första hand utgöra en lönsam enhet. Människans uppgift är att leva sitt liv. Allas vår uppgift är att se till att alla människor kan leva ett värdigt liv och få tillgång till den generella välfärd som vi alla skall ta ansvar för att den finns på plats för den som behöver det, oavsett hur tjock plånbok hon eller han har. Med det, herr talman, ställer jag mig bakom allt som är skrivet i den meningsyttring som är fogad till betänkandet. Jag vill yrka bifall till mom. 22--26, 60, 64--66, 95, 114, 115, 117 och 120--122. En del av dessa moment berör frågor som mina kolleger senare kommer att ta upp, bl.a. en del som Bo Holmberg tog upp om Aids-delegationen och liknande. Också familjepolitiken kommer att beröras av andra riksdagsledamöter.

Herr talman! Bo Holmberg inledde med att ifrågasätta debattordningen. Vi har inom socialutskottet kommit fram till att i stället för att komma till kammaren vid ett flertal tidpunkter med korta betänkanden på olika delområden och på detta sätt stycka sönder ett så här stort betänkande som vi behandlar i dag, har vi velat samla allt och därigenom spara väsentliga delar av kammarens tid och få en rejäl socialpolitisk debatt. Vi vill därigenom också markera prioriteringen av de sociala frågorna i politiken och lyfta fram dem. När man lyssnar på Bo Holmberg och Gudrun Schyman undrar man varför de vill utestänga övriga partier i majoriteten från att delta i debatten. Vi var ju också överens om att samtliga partier skulle kunna delta när vi skulle diskutera de allmänna riktlinjerna en gång om året. Jag är därför mycket frågande över den kritiken. Ni ville själva dela upp oppositionen på flera talare. Det är väl naturligt att samma uppdelning kan ske inom majoriteten. Dessutom bör varje riksdagsparti kunna delta i en sådan omfattande debatt. När vi kommer till andra frågor, som föranleder kortare betänkanden skall vi självfallet leva upp till de överenskommelser som finns mellan partierna om att ha endast en förträdare för majoriteten. Men just vid det här tillfället och inför denna stora debatt var vi faktiskt överens om att samtliga partier skulle kunna vara med. Bo Holmberg undrar om vi står för olika delar av regeringsförklaringen, som skulle vara våra hjärtefrågor. Han försökte överföra resonemenget också till betänkandet. Så är naturligtvis inte fallet. Samtliga regeringspartier står självfallet bakom alla formuleringar som finns i regeringsförklaringen. På samma sätt förhåller det sig med betänkandetexten. Bo Holmberg kan börja läsa på s. 15 i betänkandet. Där instämmer vi i regeringsförklaringen på hela det sociala området. Sedan ondgjorde sig Bo Holmberg över tillsättandet av alkoholkommissionen. Då frågar sig vän av ordning: Vad använde ni regeringsmakten till? Vilka åtgärder och initiativ tog ni? Nu beklagar ni er över sakernas tillstånd, men nu är i varje fall en utredning tillsatt, och arbetet har igångsatts. Men ni gjorde uppenbarligen ingenting, eftersom ni nu klagar på den här åtgärden. Herr talman! En av de allra viktigaste uppgifterna under 1900-talet är att avreglera den i dag monopoliserade sociala tjänstesektorn. Det vill vi göra med utgångspunkt i ett system med gemensam finansiering. Vi vill låta pengarna i stor utsträckning följa de val som den enskilde träffar. Därmed kombineras marknadens fördelar med det gemensamma ansvarets rättvisa. Detta innebär, som också sägs i regeringsförklaringen, en valfrihetsrevolution i välfärdspolitiken, och det ger helt nya möjligheter såväl för dem som arbetar inom vård, omsorg och utbildning som för dem som är beroende av dessa tjänster. Dessutom leder detta till ökad konkurrens och till ett bättre utnyttjande av resurserna och därmed i sin tur till att köer och brister i dagens system kan angripas. Svenska folket har i valet gett oss mandat att inleda den här förändringen inom alla välfärdens områden. Socialdemokraterna har däremot inte fått något mandat att fullfölja sin tredje vägens politik, den politik som har lett fram till det arbetslöshetens stålbad som Kjell-Olof Feldt på mycket tidigt stadium varnade för. Vi är övertygade om att en välfärdspolitik med denna inriktning kommer att ge en bättre service för alla och envar. I regeringsförklaringen hette det bl.a.: ''Familjepolitiken skall underlätta för föräldrarna att själv välja den vård och fostran av barnen och den arbetsfördelning som passar bäst. Det innebär att familjepolitiken skall främja både valfrihet och jämställdhet...'' Dessa två meningar är oerhört centrala utifrån ett moderat men också från ett allmänborgerligt perspektiv. Den borgerliga regeringen har nu möjlighet och mandat att en gång för alla bryta med den socialiserade barnomsorgen, som bygger på Myrdals tes om att barnuppfostran är något alldeles för viktigt för att överlämnas till föräldrarna. Formuleringarna innebär att statsbidragen, som tidigare bara gått till den barnomsorg som statsmakten ansett vara bäst, nu i stället neutraliseras och kan ges till alla former av alternativ som uppfyller grundläggande kvalitetskrav. Det är en grov missuppfattning att det är lönsamt för samhället att underlätta för småbarnsföräldrar att förvärvsarbeta. Eftersom en daghemsplats i genomsnitt nu kostar nära 80 000 kr. om året, måste en förvärvsarbetande småbarnsförälder tjäna in så mycket extra utöver de skatter som varje inkomsttagare betalar. Det kan förekomma blott i ett fåtal fall, då småbarnsföräldern tjänar så mycket. Det är nu inte lönsamhetskravet som avgör om vi skall underlätta för småbarnsföräldrar att förvärvsarbeta. Det avgörande är kravet på valfrihet, att småbarnsföräldrar skall ges möjlighet att välja mellan förvärvsarbete eller arbete i det egna hemmet. För att underlätta ett sådant val har regeringen i regeringsförklaringen slagit fast ''att någon form av vårdnadsersättning skall introduceras under mandatperioden''. Vi vet från flera opinionsundersökningar att en stor majoritet av småbarnsföräldrarna skulle vilja vara hemma med sina barn de första två--tre åren om de hade råd med detta. Får de utöver ett vårdnadsbidrag också göra avdrag för kostnader i samband med vården av barn i det egna hemmet ökar naturligtvis möjligheterna för småbarnsföräldrarna att själva vårda sina egna barn. Det är också en myndighetsförklaring av föräldrarna. Om man menar allvar med verklig valfrihet, varför skall då vissa politiker i förväg klandra den enskildes val? Var och en måste ju kunna göra sitt fria val oavsett vad vederbörande politiker har för värderingar. De som delar oppositionens värderingar skall naturligtvis ges förutsättningar att göra sitt personliga val, men de som har andra värderingar skall ha förutsättningar att göra sitt annorlunda val. Det är först då man skapar en rejäl innebörd i begreppet valfrihet. Samhället skall vara till för alla, oavsett om man delar Bo Holmbergs eller Gudrun Schymans värderingar eller om man instämmer i de annorlunda önskemål som andra medborgare har gett uttryck för, inte minst i det senaste valet. Det skall vara såväl praktiskt som ekonomiskt möjligt för föräldrarna att välja den omsorgsform som de vet passar de egna barnen bäst. Det är min bestämda uppfattning att den borgerliga trepartimotionen från januari 1991, som bl.a. talar om vårdnadsbidrag och utveckling av alternativ, till alla delar blir verklighet och att regeringen i den till hösten aviserade barnomsorgspropositionen fullföljer de nödvändiga familjepolitiska reformerna. Det finns många goda sidor inom vård och omsorg, och vi har till uppgift att värna och vidareutveckla dessa. Men, Bo Holmberg, vi har också en skyldighet att rätta till det som gått snett. Observera att jag pekar på att det finns goda sidor och att det finns dåliga sidor. Den generalisering som oppositionen skyller regeringspartierna för och som Bo Holmberg här gjorde sig till tolk för är mycket vilseledande och felaktig. Vi understryker vikten av att utveckla det som är bra och rätta till det som har gått snett. Operationsköerna och det stora antalet färdigbehandlade åldringar som ligger kvar på akutsjukhusen är ett par av de största problemen i svensk sjukvård. Dessa förhållanden är inte bra för de gamla. Det är dessutom extremt dyrt, och det blockerar mängder av operationer. Nedläggningen av ålderdomshem och sjukhem måste upphöra och resurser användas till att få bort köer och patienter i korridorer samt till att åstadkomma tidiga utskrivningar. Alla märker och oroas av bristen på institutioner, från servicehus och ålderdomshem till sjukhem och sjukhus. Så har det blivit som en följd av modeflugan att riva institutionerna. Bo Holmberg borde rimligen vara medveten om den kritik vi under ett flertal år från de borgerliga partiernas sida har riktat mot den socialdemokratiska politik som fördes tidigare beträffande ålderdomshemmen. Alternativen till institutionerna måste vara utvecklade och finnas tillgängliga om en avinstitutionalisering skall vara möjlig att genomföra. Vi har, som Bo Holmberg också noterade alldeles nyss, en motsvarande utveckling för de psykiskt störda. Flera tusen personer har ingen bostad att återvända till efter sjukhusvården, och hemtjänsten klarar inte av att ge tillräckligt stöd. Vi är ense om att förhållandena är sådana som jag nyss har beskrivit. Det är ingalunda så att personalen bär någon skuld till vårdkrisen. Det är tvärtom så, att vårdsystemet inte på bästa sätt tar vara på det kunnande, den kreativitet och det ansvarstagande som finns hos personalen. Rätten att välja är fundamental. Ofta är det personliga valet det viktigaste, t.ex. när det gäller att välja sin egen läkare eller distriktssköterska eller att kunna påverka valet av hemsamarit. Det är viktigt att kunna välja någon man känner förtroende för. Även valet av boende och serviceform, som sjukhem, sjukhus, ålderdomshem och gruppboende, är viktigt. Människor skall kunna påverka hela sin livsmiljö och vårdinriktningen i betydligt större utsträckning än vad som har varit möjligt hittills. Även svårt sjuka och handikappade måste få bestämma över sin vardag genom att på lika villkor få välja mellan olika former av service, vård och boende. Så långt detta är ekonomiskt och praktiskt möjligt måste de mest vårdbehövande också få behålla ett eget hem i äldrevården -- även sedan man flyttat till institution. För många åldersdementa kan dagvård eller gruppboende vara den idealiska lösningen. Det är sålunda angeläget att alternativen blir fler och att möjligheterna till dagvård och gruppboende ökar. Alternativ äldreomsorg och äldrevård som uppfyller rimliga kvalitetskrav skall ges rätt till samma stöd från det allmänna som motsvarande offentligt bedrivna verksamhet. Utgångspunkten för vår politik är att ansvaret skall läggas så nära den enskilda människan som möjligt. Vård och omsorg måste kunna bedrivas av många olika vårdgivare genom att enskild och offentlig verksamhet får komplettera varandra i ett konkurrensförhållande. Alla huvudmän måste ges möjlighet att bedriva sin verksamhet på likvärdiga och rättvisa ekonomiska villkor. Då kan alla goda krafter tas till vara. Patienternas behov och önskemål fäller avgörandet. Denna mångfald, som vi vill uppnå med vår politik, stimulerar kvaliteten och valfriheten. Jobben försvinner inte med de förändringar som vi vill genomföra, men arbetsuppgifterna kan bli mer intressanta och personalen kan också få möjlighet att välja den arbetsgivare som man önskar arbeta hos. I sin tur leder detta till bättre löne och anställningsvillkor. Nyföretagande och nyetablering ger dynamik och utvecklingskraft också åt vård och omsorg. Det är vår grundläggande uppfattning att inriktningen på socialpolitiken måste vara att skilja mellan finansiering och produktion av sociala tjänster. En gemensam och solidarisk finansiering av vård och omsorg behöver inte förenas med offentliga monopol på produktionen av dessa tjänster. Tvärtom bör enskilda och offentliga alternativ få konkurrera på lika ekonomiska villkor.

I praktiken innebär gällande statsbidragsregler på flera områden att det bara är människor med pengar som kan utnyttja enskilda alternativ. Skall en reell valfrihet skapas måste dessa regler ändras. Det handlar om att anpassa vård och omsorg till de enskilda individerna och att ge alla möjlighet till trygg och bra vård och omsorg utifrån deras egna, personliga val. Valfrihetsprincipen bör därför skrivas in i såväl socialtjänstlagen som hälsooch sjukvårdslagen. Jag ber, herr talman, med det anförda att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Jag skulle vilja säga till Sten Svensson att min -- och jag antar Bo Holmbergs -- kritik mot debattordningen inte handlar om att utestänga någon från att tala. Men det finns ju en majoritetsskrivning i betänkandet, som samtliga av de borgerliga partierna står bakom, och då undrar jag varför samtliga skall gå upp och tala för samma vara -- det kanske är ett utslag av valfrihet. Ni företräder ju en regeringspolitik, och den kan ni väl ta ansvar för en och en -- det är inte nödvändigt att alla gör det. Eller skall bristen på minister i kammaren kompenseras med så många ledamöter? Det kanske är den överenskommelse ni har. Det handlar naturligtvis inte om att förvägra någon att tala, men vi brukar säga att vi skall vara effektiva i den offentliga förvaltningen. Det här är en del av den. Jag vill beröra det faktum att Sten Svensson tog upp barnomsorgen -- som det väl blir en mer utförlig debatt om senare. Eftersom jag är så djupt oense med Sten Svensson vill jag säga någonting om detta. Den valfrihet som ni talar om att vårdnadsersättningen skulle innebära är verkligen en valfrihet med mycket stora begränsningar. Jag vet inte vad ni har kommit överens om beträffande nivån på vårdnadsbidraget. Jag har hört allt från 18 000 kr. upp till 40 000 kr. per barn och år. Vem kan leva på det? Vem har möjlighet att finansiera sin vardag med de pengarna? Vad gäller kvinnor, måste de i så fall leva tillsammans med män som har en rejäl inkomst. Detta är en hemmafrupeng, eller en ersättning för ''vård av frisk man i hemmet'' -- det är en bättre varubeteckning för vad det här bidraget egentligen handlar om. Det är någonting som är mycket populärt i breda kretsar, inte minst längre ned på kontinenten. Jag tycker att det är fullständigt barockt. Det är åtskilliga steg tillbaka i utvecklingen, och det skapar inte någon reell valfrihet. Det är också cyniskt att sätta rätten att välja som det fundamentala i livet. Den fundamentala rättigheten är väl ändå att kunna leva ett anständigt liv, ett värdigt liv, att vara tillförsäkrad det på olika sätt. Det skall vi hjälpas åt att se till att alla är. Om Sten Svensson med den här fundamentala valfriheten menar att människor skall kunna välja olika lösningar, olika kvaliteter och olika nivåer, ungefär som det moderata ungdomsförbundet menar, kan jag förstå innebörden. Men säg det då, att det skall vara skillnad i kvalitet och utbud, att skillnaden 1--10, som vi kanske har i Sverige i dag, är för liten och att den skall vara 1--100 eller 1-- 1 000! Om det är det differentierade samhället som Moderaterna vill införa, säg det då klart och tydligt, och tala inte om en allmän valfrihetsrevolution! Det gör man på bekostnad av så många andra grupper i samhället i dag, som alltså får sin frihet ytterligt begränsad, genom att det inte finns arbete, barnomsorg, osv.
Herr talman! Beträffande debattordningen, sade Gudrun Schyman själv i sitt anförande att hon hänvisade till kolleger som skulle komma upp senare i debatten. Det är samma sak här, dvs. att flera kan tala som företräder samma politik. Är det inte bättre att lyssna till den samstämmighet som vi ger uttryck för i debatten, analogt med den samstämmighet som finns i betänkandet och som kom till uttryck, som jag sade i mitt anförande, i regeringsförklaringen? När det sedan gäller barnomsorgen vill vi rätta till den orättvisa som finns i dag. Den som inte får möjlighet att utnyttja en plats i den kommunala barnomsorgen får ju inte del av det statliga stödet, eftersom det lämnas ensidigt. Med den omfördelning vi gör skapar vi förutsättningar för alla former att kunna göra sig gällande och skapar då också den reella förutsättningen för familjerna att göra sina egna personliga val, utifrån den kunskap som föräldrarna själva har om vad som är bäst för de egna barnen.
Herr talman! De kolleger till mig som kommer upp senare i debatten skall diskutera andra avsnitt i detta betänkande, dvs. sjukvården, aidspolitiken, barnomsorgen, osv. Det avsnitt som den här debatten handlar om är ju de allmänna politiska riktlinjerna och de stora dragen. Det var där som jag menade att det verkar obehövligt att så många skall säga samma sak -- vilket jag antar att ni skall göra. Att rätta till de orättvisor som finns i dag är en mycket hedervärd ambition, men det gör man bevisligen inte genom att införa ett vårdnadsbidrag. Den största orättvisan i dag är att det inte finns barnomsorg till alla som uppenbarligen vill ha det, att man har begränsat tillgängligheten i barnomsorgen så till den milda grad, genom att minska öppettiderna, genom att försämra kvaliteten och genom att drastiskt öka avgifterna. Vem skall finansiera vårdnadsbidraget? På vems bekostnad införs det? Jo, det har förts diskussioner om föräldraförsäkring, höjda avgifter, osv. Det är väl inte att öka utbudet. Man kan inte få någon valfrihet förrän alla som vill ha barnomsorg också kan tillförsäkras det, med en god kvalitet och till en rimlig kostnad. Då först kan man börja diskutera något annat. Om det skall vara en reell valfrihet för människor att stanna hemma i två år med sina barn, måste det vara med en lön att leva på, Sten Svensson, annars är det ingen reell valfrihet. Vem skall betala det? Dessutom är den kommunala barnomsorgen samhällsekonomiskt lönsam; den går runt av sig själv. Det har utredning efter utredning visat. T.o.m. den folkpartistiske socialministern instämmer numera i detta.
Herr talman! De allmänna riktlinjerna täcker ju hela det socialpolitiska fältet. Det går inte att med ett enda anförande täcka alla detaljer på det området, utan det kan vara rimligt att man delar upp det. När vi hade överläggningar internt inom socialutskottet var vi faktiskt överens om att vi i den här delen kunde tänka oss att samtliga partier deltog. Jag vill bara påminna om att det vid den tidpunkten inte restes några invändningar vare sig från Gudrun Schymans eller från Bo Holmbergs sida. När det gäller barnomsorgen är det viktigt att man skapar sådana förutsättningar att olika alternativ kan utvecklas. Då ökar också utbudet. Sedan är det upp till föräldrarna att avgöra vilka som skall få betjäna dem och ge dem service. De som har god kvalitet och ger bra service får också många kunder. De som inte lever upp till detta får inte några kunder. Så kommer det att fungera. Men vi har inte den situationen i dag, med den monopolställning som finns för den kommunala barnomsorgen. De olika utbuden får inte möjlighet att bli jämförda med varandra på rättvisa och lika villkor. Föräldrarna får då inte möjlighet att välja den form som de själva allra helst vill ha. Jag kan förstå att Gudrun Schyman med sina värderingar tycker att föräldrarna bara skall välja en viss form, som Gudrun Schyman tycker är vettig. Men det finns människor med helt andra värderingar som säkert kommer att bli nöjda med att kunna göra ett annat val, eftersom de har helt andra värderingar av vad som är bäst för de egna barnen.

Herr talman! Sten Svensson tillskriver socialdemokratin och svensk lagstiftning uppfattningen, att barnen är så viktiga att föräldrarna inte kan ta ansvar för barnuppfostran. Det tycker jag gränsar till oförskämdhet, både mot svensk lagstiftning och mot socialdemokratin. Svensk lagstiftning lägger ansvaret för barnens uppfostran på föräldrarna. Socialdemokratin har varit med och drivit fram den lagstiftningen. Sten Svensson sade att regeringen talar med en tunga. Jag ställde i en interpellationsdebatt följande fråga till socialministern: Anser socialministern att man skall fullfölja finansplanens nedskärningar gentemot kommuner och landsting efter 1993? Bengt Westerberg svarade: Jag har inte den uppfattningen. Svensson: Vad gäller? Vad säger den gemensamma tungan, vad är det gemensamma budskapet? Och vad anser Sten Svensson själv? Jag vill vidare illustrera den förenklade valfrihet som Moderaterna vill införa -- att ställa individer mot kollektivet. Det är en konstlad motsättning. Historien har lärt oss att den enskildes valfrihet aldrig kan ställas mot det gemensamma bästa -- det är hela tiden fråga om en avvägning. Stockholm. Hittills har stockholmarna haft möjlighet att gå till vilken vårdcentral de vill eller åka direkt till sjukhuset om de vill. Med det nya husläkarsystemet måste de gå till det område där husläkaren är och får inte åka till ett sjukhus. Vad anser Moderaterna om den typen av inskränkningar i valfriheten? SCB har gjort en undersökning, och den bekräftar inte att majoriteten av kvinnorna vill vara hemma, som Sten Svensson säger. 85 % ville vara ute och arbeta. Jag tror att många svenska kvinnor i valrörelsen uppfattade budskapet från framför allt Moderaterna, Centern och kds så, att man skulle ha de pengar i form av statsbidrag och skatt som kommuner och landsting betalar till barnomsorg, och sedan skulle man som grädde på moset få ett vårdnadsbidrag. Nu vet vi inte vad som kommer ut av de olika valtalen; vi har ju ännu inte sett något förslag. Men inte tror jag att kvinnorna tänkte sig att man skulle norpa från det befintliga systemet.
Herr talman! Som svar kan jag hänvisa till att de borgerliga regeringspartierna nyligen bekräftade sin ståndpunkt i den frågan när man här i kammaren enhälligt röstade för den finansplan som den borgerliga regeringen har lagt fram. Det är nödvändigt att den ekonomiska politiken fullföljs, så att vi får förutsättningar att skapa tillväxt i ekonomin. Det är endast genom den uppläggningen som vi får möjligheter att klara de stora åtaganden som ligger framför oss, exempelvis inom äldrevården. Vi vet att antalet äldre kommer att öka mycket kraftigt, särskilt i grupperna över 80 år. Det kommer att kräva resurser som i dag inte finns. De måste skapas med en ekonomisk politik som ger tillväxt i ekonomin, och då måste finansoch skattepolitiken läggas om, så att näringslivet, som skall producera nya resurser och bära upp och försörja den offentliga verksamheten, får förutsättningar att klara sin uppgift. Alternativet är att investeringarna kommer att ske utomlands. Då ökar arbetslösheten här hemma ännu mer. Vad är det för fel, Bo Holmberg, på den uppfattning som vi ger uttryck för och som går ut på att de människor som vill välja en viss form av ett socialt utbud -- det behöver inte gälla enbart barnomsorg; det kan gälla också hälso och sjukvård och äldreomsorg -- också skall få göra det? Varför skall man inte kunna få välja det man själv vill ha? Bo Holmberg säger att då kanske man gör ett dåligt val. Men den bedömningen får vi lov att överlåta till individerna att själva göra och ta ansvar för. Har man efter lugn och samvetsgrann prövning kommit fram till vad man anser vara det bästa för de egna barnen -- varför skall man då inte kunna få välja den barnomsorgsformen? Sedan får valen visa hur mycket som bör kunna tas fram på utbudssidan. Där kan man kanske inte i någon större utsträckning luta sig mot någon statistik, utan det är efterfrågan som avgör det. Finns det ingen efterfrågan kommer det inte heller att vara möjligt för de olika alternativen att finnas kvar. Sedan har vi i vårt land kommunal självstyrelse, i både kommuner och landsting. De har möjligheter att göra sina egna prioriteringar. Med den omläggning av statsbidragsreglerna som kommer att ingå i KEK-förslaget, som läggs fram i samband med kompletteringspropositionen, får de större förutsättningar att göra sina egna val. Sedan är det naturligtvis viktigt att vi strävar efter att säkra kvaliteten.
Herr talman! Jag kan inte uppfatta Sten Svenssons uttalanden på annat sätt än så, att han har en annan uppfattning än landets socialminister om hur man skall hantera ekonomin gentemot våra kommuner och landsting. Jag uppfattar Sten Svensson så, att finansplanens riktlinjer skall gälla, och dem tog Bengt Westerberg avstånd från när det gällde 1994 och 1995. Klarare än så kan väl inte budskapet om att ni talar med en tunga vederläggas. Låt mig sedan gratulera Sten Svensson och moderaterna till framgångar hittills. Jag tycker att det är ni som har haft taktpinnen. Ni har bestämt marschriktningen, ni har bestämt tonläget. Jag vill beklaga solidariteten om detta skall fortsätta. Skall man genomföra finansplanen med dess jättestora förändringar är det ungefär som att skicka fram den skånska brigaden mot solidariteten och dem som bäst behöver samhället. Vi får se hur det blir på den punkten. Det är märkligt, Sten Svensson, att ni talar om avmonopolisering när det gäller demokratin. Att folk går och röstar i ett demokratiskt system kallar ni för monopol! Det tror jag att ni gör för att bereda marken för privatiseringar. Samma sak är det när ni talar om kris. Jag anser inte att vi har någon sjukvårdskris i Sverige. Ni talar om det för att bereda marken för privatiseringar. Jag undrar vilket som egentligen är Sten Svenssons modelland för välfärd, eftersom Sverige inte duger. Vilket land är er förebild?
Herr talman! Det finns ingen kris, säger Bo Holmberg. Men alldeles nyss hörde vi Bo Holmberg i sitt anförande tala om de psykiskt störda. Jag har samma uppfattning. Vi har i vår utredning lyft på de olika stenarna och sett vad som finns därunder: stora brister som vi måste rätta till, stora problem som vi måste lösa. Det finns problem också inom äldreomsorgen, det finns problem inom hälso och sjukvården. Jag undrar vad de enskilda människor som upplever de här problemen tänker och tycker om den generalisering som Bo Holmberg gjorde nyss i sin replik, då han sade att det inte finns sådana problem. Jag har i mitt anförande noga understrukit att våra välfärdssystem har många goda sidor som vi skall värna. Vi skall vidareutveckla och förbättra systemen. Men vi är skyldiga att rätta till det som har gått snett -- vi skall göra både/och. Det är inriktningen på vår politik, som skall leda till att vi skapar förutsättningar för fler att vara med och ge service och öka utbudet, att vi skapar förutsättningar för en ökad valfrihet, så att människorna själva kan få välja det de innerst inne helst vill ha när det gäller vård och omsorg.

Herr talman! Först vill jag instämma i vad Sten Svensson har sagt, nämligen att vi har gjort upp om en debattordning som innebär att alla partier skall få delta i diskussionen. Jag tycker att det är nästan genant att höra Bo Holmberg och Gudrun Schyman framföra synpunkten att de övriga borgerliga partierna inte skulle få delta i den enda generaldebatt vi har om socialpolitikens mål och inriktning. Det är inte värdigt ett demokratiskt samhälle. Människans åldrar och livets skiften har alltid inneburit förändringar och växlingar. Födelse, barndom, ungdom, vuxenliv, ålderdom och död utgör stegen på livets trappa. Därför blir livsloppets sociala utmaningar en del av det politiska beslutsfattandet, något som till stor del omfattas av förslag och åtgärder som rör just socialutskottets arbetsområde och det betänkande som vi i dag behandlar. Vi är många som i skilda sammanhang sett olika varianter av gamla målningar och broderier som föreställer ålderstrappan. I dag kan vi betrakta denna ålderstrappa som en idealiserad bild av det goda livet i det gamla bondesamhället. Vi vet dock alltför väl att det var få som nådde exempelvis livets höjdpunkt vid 50 års ålder och att ännu färre levde till hundraårsdagen. I dag är det inte alltför sällsynt. Vi känner också alltför väl till de slitsamma villkor som människorna, särskilt kvinnorna, hade att brottas med förr -- stora barnkullar och hög barnadödlighet. De gamla hade sin plats på undantaget -- i bästa fall med fri vedbrand. Vad det är vet Bo Holmberg. Det är inte alltför länge sedan -- visst minns vi? Dock finns det många som önskar se livet insatt i dessa föreställningsramar -- ålderstrappans mer idealiserade bild med livet indelat i födelse, barnaår, ungdomsår med skola, familjebildning, förvärvsarbete samt pensionering med åldrande fram till döden, som ett självklart och inrutat mönster. Vårt samhälles institutioner -- skolan, barnomsorgen, arbetslivets organisering -- fungerar i huvudsak också utifrån samma föreställning. Gränserna i dagens moderna samhälle är dock mer flytande än någonsin. Och alla ställer vi krav på samhällets institutioner för våra enskilda behov vid olika tidpunkter i vårt liv. Det mesta skall räcka till allt. Men frågorna hopar sig inför kraven: Hur mycket kan vi påverka vårt eget livsprojekt, och hur mycket är vi beredda att ställa upp solidariskt för varandra? Hur våra liv gestaltas bestämmer vi själva som enskilda och självständiga individer, anser jag. Politiska beslut och offentliga åtgärder kan aldrig ge livet mening eller innehåll. De utgör däremot viktiga villkor för att vi som individer kan växa och utvecklas -- villkor som just uppstår genom politiska avgöranden. Därför är de grundvärderingar som genomsyrar de gemensamma insatser som formas i politiska församlingar -- t.ex. här i riksdagen i dag, eller i morgon -- av stor betydelse för den enskilde individens möjligheter att forma sitt eget liv. ''Staten måste ha det yttersta ansvaret för att alla medborgare ges en grundläggande trygghet vid arbetslöshet, sjukdom, ålderdom och handikapp.'' Detta har regeringen slagit fast i sin deklaration vid maktskiftet i oktober. Det är faktiskt inte nästan ett år sedan den nya regeringen tillträdde, utan det är bara drygt ett halvår sedan det skedde. Vidare sägs det i regeringsdeklarationen: ''Dessa insatser måste även i framtiden till den alldeles övervägande delen finansieras gemensamt. Däremot finns det ingen anledning att själva produktionen alltid skall ske i offentlig regi. Att skilja på offentlig kontroll och finansiering å den ena sidan och en fri produktion med enskilda, kooperativa och offentliga producenter å den andra blir därför den grundläggande principen för förnyelse av de olika välfärdssystemen.'' Herr talman! Det finns skäl att återupprepa grundvalarna beträffande inriktningen av välfärdspolitiken, som också kommer till uttryck i det betänkande som vi i dag skall ta ställning till. Flera av de socialdemokratiska reservationerna uttrycker misstro och avståndstagande. Det gäller t.ex. reservation 1 från Socialdemokraterna. Där står det att ''välfärdsmålen inte uppnås på grund av den svåra situation som regeringens politik skapat''. Detta säger Socialdemokraterna när knappt ett halvt år gått sedan den borgerliga regeringen tillträdde. Innan jag mera utförligt går in på några av sakfrågorna i betänkandet och därmed några av socialpolitikens huvuduppgifter vill jag erinra om välfärdsstatens liberala rötter. Ibland får man en känsla av att Socialdemokraterna vill ha monopol på välfärden. Men det är faktiskt många som har varit pådrivande i det avseendet. Både i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet drev ett antal liberala reformatörer frågor om människans rätt till en bra bostad och bra arbetsförhållanden. Liberala krafter har hjälpt till när det gällt att bygga upp ett gott välfärdssamhälle med stark medborgerlig aktivitet, utbildning, sjukvård och social trygghet för alla. Liberal opinionsbildning har banat väg för folkpensionen och andra socialförsäkringar liksom för en mångsidig utveckling av barnomsorg, äldreomsorg och handikappomsorg. Tror någon att vi liberaler vill ha en nedrustning i det sammanhanget? Att försvara den enskildes rätt till en värdig tillvaro och att ge röst åt de människor som själva inte med tillräckligt eftertryck kan hävda sina intressen har länge varit, och kommer att förbli, en liberal huvuduppgift. Bertil Ohlin, tidigare partiledare för Folkpartiet, kom att benämna de här grupperna det glömda Sverige. För Folkpartiet liberalerna förblir det en grundläggande förpliktelse att arbeta för rättvisa åt det glömda Sverige. Människors lika värde har vuxit fram historiskt. Är då människovärdet hotat i dag? Knappast inom vårt lands gränser. Men mycket av det som sägs i den schablonmässiga debatten ger ibland ett intryck av att man har en sådan inställning. Människors lika värde utgör ju också en av utgångspunkterna för bl.a. socialtjänstlagen, hälsooch sjukvårdslagen, omsorgslagen och olika medicinska deklarationer. När jag läser de socialdemokratiska motioner som tas upp i det aktuella betänkandet, bl.a. motion 1991/92:So232, blir jag upprörd över den svartmålning som där görs. Man uttrycker sig t.ex. så här: ''Om marknadsekonomins principer tillåts härja fritt på de områden vi vant oss vid sköts av den gemensamma sektorn, riskerar den offentligt drivna verksamheten att utarmas.'' Vilka principer? Är det fortfarande fel att driva barnomsorg i privat regi? Och vilka recept har Socialdemokraterna som alternativ till marknadsekonomin? Planekonomin har ju dömts ut efter årtionden av misslyckade experiment i öststaterna. Men ni socialdemokrater fortsätter att kräva höga skatter och en offentlig sektor som det enda receptet när det gäller att upprätthålla välfärdspolitiken. Jag undrar: Var finns nytänkandet? Jag vill framhålla att vi i Folkpartiet liberalerna anser verksamheten i kommuner och landsting vara en av de viktigaste verksamheterna när det gäller att värna och utveckla välfärden i Sverige. Sten Svensson har i sitt anförande här framhållit hur viktigt det är med offentliga tjänster och den personal som jobbar med sådana. Vi vet ju att många kommuner nu har det kärvt. Stora krav ställs således på förändringsarbetet, som i sig inte behöver betyda kvalitetsförsämringar. Vi på borgerligt håll ser också nya möjligheter i och med att den offentliga sektorn får konkurrens. De som i dag är verksamma inom olika sociala områden exempelvis får själva möjlighet att driva verksamhet på samma villkor som kommuner och landsting. Det här är viktigt, inte minst för den kvinnliga företagsamheten. För konsumenten och samhället kan det innebära både bättre och billigare sociala tjänster. Folkpartiet liberalernas grundinställning, liksom regeringens, är att de sociala tjänsterna även fortsättningsvis skall betalas solidariskt skattevägen. Men själva produktionen kan mycket väl utföras av enskilda producenter. Den inställningen synes inte vara självklar hos Vi måste nu värna välfärden genom att föra en politik som säkrar själva förutsättningarna för välfärd. Det handlar då om ekonomisk tillväxt. Sverige måste nå en varaktig ekonomisk tillväxt, dvs. komma upp till samma nivå som åtminstone jämförbara europeiska länder uppnått. Under de socialdemokratiska regeringsåren har vi, bedrövligt nog, halkat efter. Till skillnad från den hittills förda socialdemokratiska socialpolitiken vill vi utveckla välfärden bl.a. genom att öka valfriheten, genom att befria kommuninvånare och kommunanställda från de kommunala monopolen. Vi ser alltså andra lösningar. Sanningen är ju också den att ni socialdemokrater lämnade efter er en offentlig sektor i betydande obalans och med stora underskott i budgeten. Det är en dyr nota som måste betalas. Dessutom måste de offentliga finanserna saneras. Det är smärtsamt men nödvändigt för både samhället och den enskilda människan om vi skall klara välfärden. Fru talman! En särskilt utsatt grupp utgör de handikappade, vars levandsförhållanden nu måste förbättras -- det var Folkpartiet liberalernas enda vallöfte. Så har nu också skett beträffande vårdbidraget till familjer med handikappade barn. Detta bidrag höjs nu alltså, och fler initiativ kommer från regeringen. Jag vill också säga några ord om äldrevården som vi vill ge hög prioritet. Som jag inledningsvis konstaterade innebär en generell välfärdspolitik att alla har rätt till välfärdsstatens förmåner, särskilt de äldre som strävat före oss. ÄDEL-reformen har nyligen genomförts. Det är för tidigt att nu fälla ett omdöme. Regeringen har bl.a. tillsatt betalningsansvarskommittén, som i dagarna går ut med en enkät till samtliga landsting och kommuner. Det blir en viktig uppgift för oss i socialutskottet att noga följa hur de äldre och deras anhöriga upplever bl.a. tillgången till vårdresurser, inte minst tillgången till hemtjänst ute i kommunerna. Socialministern kommer att föreslå riksdagen att tidigarelägga utbyggnaden av gruppbostäder till en kostnad av 3 miljarder totalt. Vad gäller hälso och sjukvården vill jag bara säga att min partikollega Barbro Westerholm kommer att tala om den i sitt anförande senare här. Jag vill emellertid bemöta Bo Holmberg, som säger att ingenting nytt händer på hälso och sjukvårdsområdet. Men det kommer faktiskt en proposition någon gång under hösten om husläkarsystemet. Med anledning därav vill jag klart säga att en jämn läkarförsörjning i landet är en förutsättning. Förmodligen krävs det därmed också en utökning av grundutbildningen av läkare i Umeå. Den frågan har vi också tagit upp i utskottet. Jag vill också särskilt nämna drog och alkoholmissbruket, där vi behöver föra en gemensam kamp. Min uppfattning är att vi på alla sätt måste söka att uppskjuta alkoholdebuten för de unga. Den är oftast inkörsporten till det hårda och farliga missbruket av narkotika. Därför är det bra, tycker jag, att regeringen har tillsatt alkoholkommissionen. Bo Holmberg kritiserar sammansättningen. Men det svenska utredningsväsendet är ju välkänt. Sammansättningen av ledamöterna i alkoholkommissionen har skett på demokratisk grund. Jag förstår inte att det är något fel i att det finns både alkoholliberaler och förbudsivrare. Det är i alla fall här man skall försöka att lösa problemen. I dag uppges ca 300 000 svenskar dricka så mycket alkohol att det har en negativ inverkan på deras hälsa,familjeliv och arbete. Tänk efter! Vi skulle spara miljarder och bättre kunna bruka våra skattemedel till omsorg om äldre, handikappade och det glömda Sverige. Jag vill också ta upp familjepolitiken en smula. Det är bra att vi för en aktiv familjepolitik. Föräldrarnas ansvar för barnen kan inte nog understrykas. Men det måste också finnas stödjande nätverk utanför familjen. Tyvärr finns det barn som far illa, oftast beroende på föräldrarnas missbruk. Inte minst dessa barn behöver vårt stöd. Vi behandlar i utskottet ett antal motioner om barnen och familjepolitiken. Jag kan inte kommentera alla, men jag vill nämna SCB:s redovisning under veckan. Där visades att det nu finns 400 000 barn i daghem och familjedaghem. Sålunda tycks i dagsläget behoven vara nära nog tillgodosedda. Vi vill fortsättningsvis slå vakt om barnomsorgen. I lilla Balsjö, i Sveriges minsta kommun Bjurholm, gläder man sig i dagarna åt ett nytt dagis. Man bygger om den gamla outnyttjade lärarbostaden till dagis, med en beräknad driftkostnad som ligger betydligt lägre än som vanligt är. Det visar att det finns vilja hos föräldrarna att ta egna initiativ till att ordna en bra barnomsorg för barnen om, som i detta fall, ramarna finns. Generellt tror jag att vi kan vara stolta över en bra barnomsorg i vårt land. Det handlar inte enbart om barnpassning, utan om en kvalitativt god omsorg med pedagogiska mål. Tyvärr låser Socialdemokraterna fast sig vid rigida lösningar. Man vill inte se flexibilitet och variation i barnomsorgssystemet. Valfriheten sitter trångt. Man misstänker den pedagogiska inriktningen och vill inte heller ställa upp bakom värderingarna att barnomsorgen skall bygga på kristen etik och västerländsk humanism. Då jag läser reservation 23 tycker jag att Socialdemokraterna inte riktigt vill se skogen för alla träd. Vi minns Socialdemokraternas motstånd i höstas mot att avskaffa Lex Pysslingen. Det var ett mycket starkt motstånd. Vi inser i alla fall att det är mycket viktigt att kvaliteten i barnomsorgen finns kvar, och det tänker vi från borgerligt håll fortsätta att hålla fast vid. Debatten om finansiering av barnomsorgen i och med förslaget att slopa de specialdestinerade bidragen och övergå till en påse pengar till kommunerna pågår nu som bäst. Socialdemokraterna begär nu lagstiftning om rätt till barnomsorg. Vi avvisar det kravet. Utskottet utgår från att frågan om lagstiftning kommer att övervägas inom regeringen i samband med propositionen om den kommunala ekonomin, vilket också bekräftades av socialministern i ett frågesvar här i kammaren i tisdags. Vi skall inte blunda för de olika synpunkter som finns på utformningen av en bra familjepolitik. Det är lätt att önska, som jag sade tidigare. Utgångsläget för välfärden är dock ordnade finanser för staten. Sanningen var ju i höstas att den nya regeringen fick ta över en ekonomi i total stagnation. Vår inställning är att alla reformer måste vara finansierade. Jag vill också påminna om regeringsdeklarationen, där vi borgerliga partier har slagit fast att det måste finnas barnomsorg utanför hemmet av god kvalitet och även bättre ekonomiska möjligheter, för dem som så önskar, att stanna hemma. Det är en politik vi ämnar fullfölja. Fru talman! Det går att pröva nya vägar, och det går att överge gamla hjulspår. Jag är övertygad om att vi kan se fram emot bättre tider genom de rätta åtgärderna. Jag vill med detta yrka bifall till socialutskottets hemställan och avslag på reservationerna och meningsyttringen.

Fru talman! Gudrun Schyman kritiserar i vanlig ordning marknadsekonomin, och hon kritiserar faktiskt också planekonomin och talar sig varm för en planerad ekonomi. En planerad marknadsekonomi tycker jag är bra. Men för att man skall kunna fördela resurser, måste man också få in inkomster. Det jag har erfarit efter att ha följt Vänsterpartiets motioner under årens lopp är att man är mycket duktig på att dela ut de pengar som inte finns. Men när det har gällt att se till att det kommer in inkomster har man inte haft några lösningar. Mitt parti vill slå vakt om den generella välfärdspolitiken. Vi vill inte att människor skall ligga ute på gator och sova och inte ha tak över huvudet. Ett samhälle där sådant förekommer tycker jag får underbetyg. Därför måste man vidta de åtgärder vi talar om och fördela de pengar som finns så att de räcker till för alla. Då måste man vara beredd på att de som är friska och kan sköta sig själva måste avstå solidariskt till dem som har det sämre. Det är det som regeringens politik handlar om för närvarande. Jag tror inte att Gudrun Schyman är så obevandrad när det gäller de ekonomiska termerna att hon inte känner till att vår industri har gått mycket dåligt under de senaste åren. Vi har inte fått in så mycket inkomster till staten. Det finns inte så mycket pengar att fördela. Vi ärvde ett budgetunderskott av den förra regeringen. Då måste man sanera ekonomin. Gudrun Schyman vet också att då det är tomt i hushållsbörsen finns det ingenting att dela ut. Det som man skall dela ut skall komma dem till godo som behöver hjälpen. Detta är avsikten med regeringens politik, dvs. att hjälpa de handikappade, sjuka och äldre. Det är mycket enkelt: då man inte har pengar har man ingenting att dela ut.

Fru talman! Jag är förvånad över att statsminister Carl Bildt är så ovillig att skapa största möjliga klarhet i eventuella sovjetiska kränkningar av svenskt vatten. Varför denna tveksamhet? Vill regeringen ändå inte tillsätta en bred kommission, som får i uppgift att gå igenom denna fråga och skapa största möjliga klarhet?

Fru talman! Jag skulle gärna önska att jag var statsminister och fick svara på frågor, för det skulle då bli betydligt bättre svar dessutom. Som statsminister tog jag upp dessa frågor, men då var det fortfarande under den gamla sovjetiska regimen. Det är en ny regim nu, det är faktiskt Carl Bildts skyldighet som statsminister att svara på frågor. Varför inte tillsätta en kommission, varför denna lilla grupp som vi alla vet arbetar med denna fråga? Det behövs en bredare kommission. Jag hoppas att jag i andra sammanhang kan få bättre svar än i dag.
Fru talman! I den mån det finns anledning att pröva hållbarheten i det svenska materialet skall vi göra det. Jag ser ingen sådan anledning. Jag ser ingen anledning att förändra de bedömningar i denna fråga som gjordes bl.a. av den tidigare regeringen. Vad gäller frågan om en kommission i Sverige är den inte avhängig av vilken regim som finns i Moskva. Jag kan konstatera att en sådan icke tillsattes tidigare. Kraven kommer plötsligt nu. Jag riktar kraven på öppenhet, klarhet och ärlighet i denna fråga framför allt gentemot dem som tidigare stått för felaktigheter. De finns i Moskva.
Fru talman! Jag riktar mig till statsministern i samma ämne. Står statsministern i alla delar fast vid den analys av ubåtskränkningarna som han gjorde i sitt inträdesanförande vid

Fru talman! Vi har här just haft en socialpolitisk debatt, som vi kommer att fortsätta med. Men eftersom socialministern inte har varit närvarande -- åtminstone inte när vi från oppositionen talade -- och jag inte är säker på att han kommer att vara kvar, vill jag passa på att ställa en fråga om vårdnadsbidraget till honom nu. Vi har naturligtvis diskuterat den frågan, och vi från oppositionen försöker att få något begrepp om hur vårdnadsbidraget skall konstrueras, hur stort det skall vara, när det skall införas osv. Jag tycker att det vore väldigt bra med några klarlägganden i den här frågan.
Fru talman! I den kompletteringsproposition som presenteras i morgon kommer vi att ge besked om att vi till hösten skall återkomma till riksdagen med ett förslag om vårdnadsbidrag. Hur vårdnadsbidraget kommer att se ut och hur det skall finansieras är vi ännu inte klara över. Men så snart vi vet det, skall jag lämna besked.

Fru talman! Eftersom det är socialutskottets dag vill jag fortsätta att fråga socialministern. Min fråga gäller husläkarreformen. Det finns många olika bollar och modeller i luften. En modell har beskrivits av Läkarförbundet, en annan modell finns publicerad och socialdepartementet håller på att skriva ihop sig om ytterligare ett förslag. Om det blir modellen som går ut på att detta skall finansieras via vårdcentralerna, finns det en farhåga för att pengarna tar slut och för att man skulle vara mindre benägen att skriva remisser på specialisvård för dem som så skulle behöva. Därför skulle jag vilja veta om det kommer att finnas någon försäkring, så att alla medborgare alltid kommer att ha rätt till att söka specialistvård, oavsett vilken typ av husläkarsystem som kommer att implementeras.
Fru talman! Jag utgår ifrån att den fråga som Johan Brohult ställde handlar om ifall en husläkare inte har tillräckligt med resurser för att betala alla typer av operationer eller ingrepp som kan behövas för hans eller hennes patienter. Då är svaret att någon form av försäkring eller möjlighet till offentliga ingrepp utöver det som en husläkare kan göra måste naturligtvis finnas i ett husläkarsystem.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga om båtregister. Den berör både kommunikationsministern och justitieministern. Inom kommunikationsdepartementet överväger man till glädje för några att avskaffa det nuvarande båtregistret, men detta har också framkallat kritik från många andra håll, t.ex. från försäkringsbolag, riksskatteverket och rikspolisstyrelsen. Mina frågor till kommunikationsministern blir då: Kommer ett avskaffande av båtregistret att ske? Om så är fallet, är man då beredd att pröva en privat lösning, t.ex. i linje med den som Stöldskyddsföreningen har skisserat? Båtregistret är ju inte bara en kommunikationsfråga, utan det är faktiskt också en kriminalpolitisk fråga. Vilken uppfattning har justitieministern om båtregistrets vara eller icke vara?
Fru talman! Jag kan glädja Bengt Harding Olson med att det under maj månad kommer en proposition i den här frågan. Propositionen går i korthet ut på att den nuvarande lagen avskaffas. Det kommer att bli en frivillig lösning. Vi har fört förhandlingar med olika intressenter. Det finns ett mycket stort intresse för att tillskapa ett frivilligt register. Vi tror att alla de som har vägrat att gå in i det obligatoriska registret nu skall få en chans att vara med i ett frivilligt register.
Fru talman! Båtregistret är väl i och för sig inte en fråga för justitiedepartementet. Jag är ändå beredd att svara på Bengt Harding Olsons fråga, trots att jag är övertygad om att han vet mitt svar. Min principiella uppfattning är att Sverige icke skall bygga upp register med uppgifter om ännu icke brottsmisstänkta. Därför har jag svårt att se att det finns skäl att behålla ett båtregister bara för att någon av båtägarna i framtiden kan bli kriminell.

Fru talman! Svaret på den frågan är att jag i detalj inte vet vilka förpliktelser vi har, men det är väl de normala förpliktelser som följer av ett avtal. Generaldirektörsförordnanden är i och för sig tidsbegränsade till i allmänhet sex år. Jag tror inte att det föreligger några speciella skyldigheter utöver dem som ligger i att ett förordnande kan gå ut och inte behöver förnyas. Jag måste dock ärligt medge att jag inte känner till detaljerna i de avtalskonstruktioner som kan föreligga på denna punkt.
Fru talman! Jag har en fråga till statsministern. Jag läste i Svenska Dagbladet att statsministern anser att vänstervågen äntligen -- från statsministerns synpunkt sett -- har ersatts av något slags högervåg. I denna högervåg ingick resultatet av det nyligen hållna brittiska valet. I senaste numret av Newsweek uttryckte sig Margaret Thatcher något annorlunda om valresultatet. Hon t.o.m. kallade John Majors regering för någonting som mer liknar socialism än thatcherism, i synnerhet i vad avser industripolitiken. Hon riktade sig särskilt mot den nytillträdde industriministern Heseltine. Eftersom industri och näringsfrågor är några av de viktigaste politiska frågorna här i Sverige, och vi från oppositionen har haft anledning att rikta kritik mot hur hur regeringen för den politiken, vill jag ställa två frågor till statsministern: Anser statsministern att den svenska regeringen för en politik som ligger mer åt det majorska hållet eller åt det thatcheristiska hållet? Om herr Bildt menar att man ligger mer åt det majorska hållet, undrar jag vem som är den svenska regeringens Heseltine.
Fru talman! Det är litet besvärande med de korta betänketiderna. Det här behöver man grunna på. Till att börja med har jag inte läst vad fru Thatcher har skrivit i Newsweek -- man har mycket att läsa i dessa dagar. Det är ju inte Europas bäst bevarade hemlighet att de politiska och personliga relationerna mellan Margaret Thatcher och Michael Heseltine inte är direkt idealiska. Den ene avsatte liksom den andre, och fru Thatcher tyckte inte att det var något vidare bra agerat av herr Heseltine. Detta sagt som bakgrund. När det för övrigt gäller åt vilket håll den svenska regeringens politik lutar, så lutar den betänkligt åt det svenska hållet.

Fru talman! Jag har en fråga till jordbruksministern. I en av dagens tidningar finns det en artikel om utländsk mat. Livsmedelsverkets generaldirektör uttalar att det inte är något fel på utländsk mat. Han säger att det drivs en organiserad kampanj mot import av livsmedel, och att det inte går att med fakta styrka påståendet om att det är hälsofarligt med utländsk mat. Samtidigt reagerar vi i Sverige mycket starkt mot de förhållanden som råder inom djurhållningen i andra länder. Vi är också för en bättre märkning av livsmedel i Sverige. Hur ser jordbruksministern på denna fråga?
Fru talman! Jag tror ungefär som generaldirektören i livsmedelsverket att det inte är hälsovådligt att äta utländsk mat. För övrigt lägger jag mig inte i den debatten. Jag tror dessutom att det är viktigt att konstatera att det i fråga om livsmedel inte bara är det som man kan få fram vid analyser som man skall bedöma, och det är det som livsmedelsverket sysslar med, utan det finns även en etisk sida av det, t.ex. frågan om djurskydd och frågan om miljöhänsyn. På dessa punkter har vi i Sverige kommit längre än vad man har gjort i många andra länder. Det bör vi vara stolta över och ta vara på för framtiden.